Fru talman! Om statsrådet Mona Sahlin får ur sig den beställning som riksdagen förhoppningsvis gör när vi går till votering, skulle jag skulle gärna vilja se det förslaget prövat under ett antal år med en vetenskaplig utvärdering av det hela. Sedan är jag beredd att ta en diskussion om det fungerar på en arbetsmarknad som är något mer normal än den var 1993/94 då det var oerhört turbulent. Jag tror visst att Vänsterpartiet kan ha goda idéer på arbetsmarknadens och arbetsrättens område som man kan pröva. Men om man tittar på reservation 2 är det ju ett centralistiskt perspektiv som dominerar. Vi skall bestämma centralt om hur det skall fungera ute på de lokala arbetsplatserna. Vi vet ju att beslut måste fattas i än högre grad ute i den verklighet som berörs. Då gäller det också att utforma en lagstiftning som öppnar upp för detta mer och mer så att vi får färre centrala beslut. Å andra sidan är det ganska enkelt för Hans Andersson att göra något åt detta. Han ingår nu i ett regeringsunderlag. Han frågar retoriskt i sitt anförande: Vem bryr sig? Frågan han kan ställa är ju om Socialdemokraterna bryr sig om hans förslag. Han får reservera sig i utskottsbetänkandet. Han samarbetar med dem. Om detta är så viktiga frågor som kräver en sådan retorik som han uppvisade här, borde han ju vara missnöjd och leva rövare. Hans Andersson borde ta den retoriken med Johnny Ahlqvist och Anders Karlsson och se till att de ändrar sig. Han kan väl inte stillatigande se hur de går det reaktionära kapitalets intressen, eller vilken retorik han nu vill använda sig av. Anpassa argumentationsnivån eller ta kampen mot de samarbetspartner ni har så att ni får någonting uträttat! Annars blir det mest tom retorik från riksdagens talarstol.

Fru talman! Knappast någon fråga har under denna vårvinter fått en sådan uppmärksamhet som en delfråga på arbetsrättens område. Uppmärksamheten föranleds av att regeringen står inför ett hotande voteringsnederlag. Men debatten - för att inte säga processen - om de arbetsrättsliga frågorna, där turordningsreglerna kanske är den mest publika frågan, är ju inte ny. Ett flertal reformkrav förverkligades då den förra regeringen satt vid rodret. Denna förändring och ett antal för näringslivet och småföretagsamheten gynnsamma förändringar återställdes ju efter 1994 års val då socialdemokraterna återtog regeringspositionen. En av de viktigaste uppgifterna är att modernisera de regler som styr den svenska arbetsmarknaden. Det är uppenbart att en rigid lagstiftning bidrar till att cementera massarbetslöshet och problem med lönebildning. Skadeverkningarna av lagstiftningen märks på många olika sätt: · arbetsgivare drar sig för att anställa, · småföretagen tvingas att betala dryga skadestånd för att de har missförstått snåriga regler, · människor som en gång hamnat utanför arbetsmarknaden har mycket stora svårigheter att ta sig in på den, · lönesättningen avspeglar dåligt såväl det samhällsekonomiska utrymmet som produktivitetsutvecklingen i skilda branscher och företag. En tid därefter återställde emellertid regeringen en del av återställandet från hösten 1994. Situationen inom näringslivet och på arbetsmarknadens område har väsentligt förändrats mellan 70-talets början och det nya sekel och årtusende som vi strax går in i. Det har bekräftats praktiskt taget av samtliga talare här i debatten. Vi har varit med om ett 90-tal då arbetslösheten ökade i svallet av 1980-talets vårdslösa ekonomiska politik. Det var då som finanshajar härjade och bankkriserna dränerade såväl statskassa som enskilda människors sparkapital. Hösten 1990 - under en socialdemokratisk regering - sköt arbetslösheten i höjden med katapultfart. Vi fick efterkrigstidens svåraste lågkonjunktur, och regeringsskiftet på hösten 1991 ändrade inte trenden. Arbetslösheten fortsatte att stiga fram till 1993 för att därefter plana ut och sjunka samtidigt som nyanställningarna satte fart. Samma år beslutade riksdagen om en begränsad reformering av arbetsmarknadslagarna, förändringar som för arbetstagarna var förhållandevis marginella. Det var de förvisso också för arbetsgivare och småföretagare, men de hade en psykologiskt positiv effekt. innan socialdemokraternas återställare medverkade till att dra ned på engagemanget för nyanställning. I dagens betänkande återkommer yrkanden från oppositionen om att man vill komma tillbaka till det gynnsamma läge som var under 1994 och som medverkade till att sätta fart på nyanställningarna. Det gäller i första hand vissa regelförändringar. Det gäller vidare decentralisering av arbetsrätten. Det gäller turordningsreglerna där utskottet och dess majoritet har varit klok nog att ta ett viktigt steg. För detta skall Miljöpartiet ha support för att man inte låtit sig skrämmas av miljonkampanjer från LO, understödda och livligt applåderade från Socialdemokraterna och En förändring som vi kräver är förbud mot blockad av enmansföretag. Mona Sahlin har bekräftat att regeringen avser att förbjuda en sådan stridsåtgärd när det gäller fåmans och familjebolag utan anställda. Hon har ju tydligt bekräftat att ett sådant förslag är tänkt att ingå i en proposition om lönebildning som regeringen skall lägga fram i höst. Det är bra om regeringen orkar fullfölja åtminstone något av allt det som statsrådet Sahlin har varit ute och pratat om. I en av reservationerna tar vi upp proportionalitetsregeln som berör frågor kring stridsåtgärder där det är rimligt att anpassa balansen mellan parterna. I en teknisk ny modern tid har parterna helt andra möjligheter att utan förluster för den egna stridskassan medverka till förödande skador för motparten. Vi har en helt förändrad arbetsmarknad där allt färre tillsvidareanställs, där projektjobb och korttidsanställningar just nu dominerar och där vi har en internationell influens vars effekter långsiktigt inte går att överblicka. Då behöver vi se över hela det arbetsrättsliga fältet. Det är så tydligt att 70-talets behov inte kan jämföras med situationen på arbetsmarknaden 30 år senare. Hans Andersson påstod visserligen att normalläget var tillsvidareanställning. Det hade varit bättre om han hade sagt att det har varit normalläget. Som jag sade är det alltfler som korttidsanställs, projektanställs och visstidsanställs. Jag gör ingen värdering av detta, men det är ett faktum att vi har en mycket annorlunda arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att man vid en regelförenkling och en reformering av arbetsrättsliga frågor inte tappar bort det som är arbetsrättsreglernas huvudsakliga syfte, nämligen att ge enskilda människor skydd så att de kan hävda sina rättigheter. Men det är så uppenbart att det behövs en förändring och en större smidighet, eller som jag själv ofta har uttryckt det i den här kammaren: Det behövs en lagstiftning som är rundare i kanterna. När det gäller avvikelser från turordningsreglerna som finns i kollektivavtal m.m. är det intressant att konstatera att praktiskt taget samtliga LO-förbund har avtal som medger avsteg från lagens turordningsregler. Det vanligaste är att avtalen anger att lokal överenskommelse om avvikelse får ske men att det i övrigt inte anges några riktlinjer för vilka kriterier som skall tillämpas. I några få avtal finns det dock riktlinjer. Det kan röra sig om de kriterier som skall beaktas när man bestämmer turordningslistan. Det gäller för bl.a. elektrikerbranschen, som har tydliga anvisningar om hur undantag från turordningsreglerna skall hanteras. På tjänstemannasidan finns det en trygghetsöverenskommelse mellan PTK och SAF och den lokala tjänstemannaparten beträffande överenskommelser som avviker. Riktmärket vid en sådan överenskommelse skall vara att med minsta möjliga olägenhet för berörda tjänstemän bibehålla en personalstyrka i företaget som gör att effektiviteten inte eftersätts. I flera centrala avtal på SIF-området har sedan bestämmelser av denna innebörd införlivats. Därför är det något patetiskt då man från t.ex. LO-håll tar till storsläggan mot alla avvikelser. Hetskampanjen mot Miljöpartiet i turordningsfrågan talar sitt tydliga språk. Arbetslöshetsmålet, regeringens främsta mål under fyra år, har nu havererat. Det har ersatts av ett sysselsättningsmål, som ligger långt borta i tiden. Det låter som om socialdemokrater och toppfunktionärer i LO har behov av en politisk kampfråga. För Vänsterpartiets del handlar det mycket om att göra kampen till en klasskamp. Jag tror att det är därför partiets talare så ofta går upp i falsett, om inte i rösten så i argumenteringen. Fru talman! Vi måste få vidare. Det är inte därför att vi skall trappa upp prestigen mellan löntagarorganisationerna och arbetsgivarnas företrädare, och inte heller i relationen med den lagstiftande församlingen. Det är angeläget att säga att det inte handlar om att "välja sida", till skillnad från vad politiker på högeroch vänsterkanten menar. Det handlar om att få till stånd spelregler som gör att den politiska instansen mera kan ta på sig "domarrollen" än vara en "aktör på spelplanen". För Folkpartiets del gäller att vi har varit med om att driva fram många arbetsrättsliga reformer genom åren. Det må vara den lagstadgade åttatimmarsdagen eller införandet av Arbetsdomstolen i slutet på 20 talet. Vi var med och initierade den s.k. § 32 utredningen. Liberala krafter var med om huvudparten av den arbetsrättsliga lagstiftningen på 70-talet. Den kom i samband med att vi med liberala arbetsmarknadsministrar var med om att reformera arbetsmiljölagen och besluta om den historiska jämställdhetslagen. Det skulle vara en olycka för arbetsmarknadens möjligheter att fungera om riksdagen inte drog slutsatser av ett förändrat arbetsliv, där skyddet och värnet för den enskilde arbetstagaren hävdas. Det måste dock ske i ljuset och genom en balanserad avvägning mot en smidigare och mera flexibel arbetsmarknad, där möjligheten till nya jobb har högsta prioritet. Frågan är av den digniteten att den tar över mycket av det som rubriceras som "trygghet i anställningen". Den största prioriteringsfrågan för parterna, lagstiftaren och regeringen är att stimulera och underlätta för att vi skall få fram nya, riktiga jobb. Att de sedan måste komma i en utvidgad arbetsmarknad med tyngdpunkten mot tjänstesektorn och alla dess grenar är en självklarhet. Det skulle vara ett lyft för kvalitet och trygghet i jobbet. Dagens betänkande visar att det återstår en hel del att göra. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till i första hand reservationerna 1 och 16.

Fru talman! Hans Andersson är inte helt uppdaterad när det gäller historien, även om han kan ge intryck av det. Vi biträdde inte arbetsrättsreformeringen, vi drev en rad frågor. Vi fick t.o.m. driva några frågor, där vi var mer progressiva, i kamp med dåvarande vpk. Det vill inte säga lite. Fru talman! Jag tror att vi gör löntagarna och hela arbetsmarknaden en otjänst om vi tror att vi skall fortsätta i samma spår, som om verkligheten inte hade förändrats. Alla talare har talat om den oerhörda förändringen. Inte ens Hans Andersson kan styrka sitt påstående att tillsvidareanställning är normalläget längre. Det är helt annorlunda. Det får vi dra slutsatser av. Det visade sig att det blev en uppgång i sysselsättningen och att arbetslösheten sjönk samtidigt med den förändring av turordningsreglerna vi i dag förordar. Jag skall inte påstå att uppgången berodde enbart på det. Det var en del i sammanhanget. Men det blir en krystad argumentering när man påstår att en förändring av arbetsrätten skulle vara det stora hotet, när vi kan peka på att det var en tillgång. Vi kom ju åt det svåra problem som vi lever med i dag, nämligen att små företag inte vill bli större. Det är landets stora problem. Om vi kunde åstadkomma den stimulansen skulle mycket av våra bekymmer på arbetsmarknaden lösas.

Fru talman! Jag tycker att Hans Andersson nu överdriver sitt eget fotarbete när han försöker attackera en svartmålad bild på väggen som inte finns. När Hans Andersson talar om 85 % med tillsvidareanställning handlar det inte om de nyanställda - det var ju dem vi talade om. Där är det en helt annan bild och det är den som jag försökte korrigera och som jag tror att Hans Andersson skulle behöva se över. Det är lite olyckligt när Hans Andersson med nästintill ett statsråds tonfall och auktoritet vill tala om denna oerhörda ökning av sysselsättningen. Tittar man i statistiken för de fem senaste helåren finner man ju att kvinnosysselsättningen 1998 är den lägsta på fem år. Ändå står Hans Andersson här och talar om den fantastiska ökningen! Det vore väl om den kom nu. Men den politik som har förts och som ni nu backar upp har faktiskt inte lett till en ökad sysselsättning för kvinnor. Det var ju kvinnor som råkade så illa ut då en massa konstigheter prövades bland offentliganställda - med generationsskiften, OTA-anställningar och allt vad det var. Det är den politikens sviter som vi lever med. Jag tror att det, som bl.a. Margareta Andersson sade, vill till att det blir ett helt batteri av insatser. Där är regelsystemet en viktig bit. Sedan finns det ytterligare saker som måste förändras. Att bortse från det och göra det till enbart retorik där man talar om klasskamper, cynism och annat innebär helt klart att man har lämnat det anständighetens utrymme där vi bör föra debatten; jag hoppas att vi kan föra den tillbaka dit. Vi kan lätt bli exalterade och lidelsefulla, för det är ett engagerande ämne, men jag tror att det är viktigt att vi också får de rätta proportionerna när vi nu har en ny och svår arbetsmarknad.

Fru talman! Efter fyra heta veckor står vi till slut här för att debattera arbetsrätten, med motioner från allmänna motionstiden - veckor som har präglats av hot, påhopp och intensiva påtryckningar med uttryck som inte lämpar sig för den här talarstolen. Miljöpartiet har genom tidigare motioner och interpellationer fått igenom en hel del som betytt mycket för arbetstagarna men som facket, tyvärr, inte har en aning om och inte heller har brytt sig om att fråga om eller ens ta reda på. Nej, nu satsas det miljoner på att driva en kampanj som i många stycken har varit smutskastning. Birger Schlaug kommer att prata mer om det i sitt inlägg. Miljöpartiets manliga språkrör har minst sagt varit utsatt i den här kampanjen. Miljöpartiets förslag om ett undantag i turordningsreglerna för småföretagen syftar till att säkra jobben och att underlätta tillkomsten av nya jobb. Det är viktigt att små företag vågar anställa och att arbetstagare trivs med sin uppgift. Fru talman! I maj 1997 framställde jag en interpellation till dåvarande arbetsmarknadsminister Margareta Winberg om inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Professor Gunnar Aronsson på Arbetslivsinstitutet har gett ut en rapport som visar att så mycket som 28 % av dem som har ett arbete känner sig inlåsta på det jobb de har och därför inte vågar sluta. Jag tog i det sammanhanget upp det faktum att karensdagarna för egen uppsägning var för många. Regeringen hade tidigare föreslagit 60 dagar men Miljöpartiet fick igenom en sänkning till 45 dagar med sikte på 20 dagars karenstid. Dessa människor mår psykiskt dåligt. Att mista sin a-kassa under så lång tid kan i flera fall vara förödande. Fru talman! Jag kände det som en framgång när regeringen, efter ett flertal interpellationer och frågor, tillsatte en arbetslivsdelegation där det nu skall diskuteras om tystnaden på jobben. Professor Gunnar Aronsson pekar i sin rapport på att många av dem som är tillsvidareanställda upplever att de inte befinner sig i det yrke där de skulle vilja vara. Dessa människor är ofta kompetenta och skulle kunna gå direkt till en annan arbetsgivare. Men de vågar inte detta därför att de får ett sämre anställningsskydd som nyanställda. 25 % uppger att de inte vågar ta steget därför att regeln sist in, först ut då kommer att drabba dem. Symtom som dessa människor uppvisar är bl.a. stress och huvudvärk. Det kan vara människor som har fått behålla jobbet när arbetsstyrkan för övrigt skurits ned och som också drabbas av en inlåsningseffekt. Om man vill byta jobb hamnar man nederst på turordningslistan. Detta leder till att omsättningen på arbetsmarknaden minskar. Det blir inte rätt person på rätt plats och därmed minskar produktiviteten, till förfång för hela samhället. Många skulle vilja byta till ett jobb där de bättre kommer till sin rätt eller för att komma ifrån en påfrestande psykosocial arbetsmiljö. En del vill kanske dra ned på sin arbetstid men saknar den möjligheten på den nuvarande arbetsplatsen. Den vantrivsel och överansträngning som kan bli följden har också ett pris, både för den enskilde och för samhället. Trygghetssystemen bör kunna ge social trygghet på en framtida flexibel och rörlig arbetsmarknad. Detta är viktigt, inte minst för de arbetslösa som i dag har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och därmed inte heller kan komma in under fackets stora vingar. Jag vill härmed, fru talman, yrka bifall till reservation 3 i betänkandet, vilken handlar om att en utredning av arbetsrätten behöver göras för att i större utsträckning se om trygghetssystemen och för att se hur dessa kan utformas så att de följer personen, inte anställningen. Jag kan undra vad facket egentligen gör för de ungdomar som i dag har projektanställning eller andra tillfälliga jobb. Själv jobbade jag i 20 år som obehörig lärare och gick med i facket men jag kunde aldrig få någon hjälp när lärarbrist uppstod. Elever t.o.m. demonstrerade för att få behålla mig. Vid varje terminsslut fick jag avsked, alltså innan jag hade varit anställd i sex månader. Det blev fem och en halv månad så jag kunde aldrig uppfylla kravet för att få fast anställning. Sedan gick jag arbetslös utan ersättning flera månader varje år. Som strålskyddsingenjör på Sahlgrenska sjukhuset fick jag laboratorieassistentbetalning men jag fick inte gå med i laboratorieassistentfacket - ingen hjälp där heller. De killar som jag lärde upp fick ingenjörstjänst och kom med i sjukhusingenjörernas fack. För att kunna försörja mig och passa in på arbetsmarknaden var jag tvungen att ständigt vidareutbilda mig. När jag t.ex. hade tagit taxikort för att börja köra taxi möttes jag av kompakt motstånd med krångliga regler i facket bl.a. I princip gick det bara att köra taxi om man var gift med en taxiägare e.d. Därför blev jag så småningom kopparslagare och egenföretagare och kunde arbeta själv i min lilla verkstad. Men, fru talman hur går det för ungdomarna i dag? De hamnar naturligtvis alltid sist på turordningslistan. Till följd av kostnadsbesparingar har många organisationer, som offentliga verksamheter och privata företag, antingen stopp för nyrekrytering eller sagt upp personal. Detta får till följd att vi nu har många organisationer som nästan saknar anställda som är under 40 år. Yngre människor har fått stryk dubbelt upp genom en svag efterfrågan på arbetskraft och genom att man blivit uppsagd enligt principen sist in, först ut. Konsekvensen är en svår ekonomisk och social situation för många barnfamiljer som har dryga utgifter för barn och bostad, vilket oförskyllt drabbar barn och ungdomar. Separationer till följd av arbetslöshet är inte ovanligt. Det är också en bortkastad utbildningssatsning för både samhället och den enskilde när man inte inom rimlig tid får tillfälle att praktisera sina kunskaper. Minskad produktivitet och lönsamhet är också en konsekvens av att unga människor med nya kunskaper och idéer inte kan behållas eller nyanställas. Man kan t.o.m. i företagen hamna i en ond cirkel där man tvingas till ytterligare nedskärningar varvid de yngre återigen drabbas. Det blir också problem vid framtida nyrekrytering. Vilka skall ta över när stora klumpvisa pensionsavgångar blir verklighet? Jag tillhör faktiskt en sådan jättestor kull. Målet måste ju vara att företag som vågar satsa på ny kompetens kan växa så att alla kan få en säkrare anställning. För oss i Miljöpartiet är det självklart att företagens överlevnadsförmåga utgör en viktig del av anställningstryggheten. Fru talman! Miljöpartiets förslag till beslut har från LO:s sida inte alltid återgivits som det ligger. Man hänvisar till det förslag som gällde 1994. Socialdemokraterna går tillsammans med LO ut i pressen och påstår att kvinnor, speciellt gravida eller småbarnsmammor, kommer att drabbas. Förra gången gällde undantaget från turordningslistan alla företag och det inrättades turordningskretsar där man i varje krets kunde frånta två personer. Detta skedde i stora företag och i kommuner där en stor del av arbetskraften var just kvinnor. Vårt förslag säger bestämt att några turordningskretsar inte får inrättas, utan att högst två personer skall kunna skyddas från uppsägning per företag, och det skall vara företag med mindre än tio anställda. Det gäller alltså inte kommuner, inte landsting eller större företag. Det handlar om att behålla folk och att inte fritt få avskeda folk. Vårt förslag innebär att företag skall ges möjlighet att anställa medarbetare. Detta öppnar för att de nya arbetstillfällen som alla partier säger skall komma i de små företagen verkligen kommer till. Arbetsgivaren skall ha saklig grund för uppsägning, alltså skall arbetsbrist gälla. Uppsägning får inte bryta mot jämställdhetslagen och andra diskrimineringslagar som nu har skärpts, bl.a. genom Miljöpartiets motioner. Företrädesrätten för återanställning skall gälla. Därmed kan arbetsgivaren inte avskeda folk ena dagen och anställa någon annan nästa dag. På förekommen anledning måste jag påpeka att vi i Miljöpartiet var emot försämringen av återanställningstiden 1996, från tolv månader till nio månader. Vi reserverade oss för att tolv månader skulle gälla som återanställningstid. Det har också påståtts i pressen att så inte var fallet. Jag vill till slut också säga, fru talman, att ett förslag som är ägnat att säkra jobben och i en helhet skapa nya arbetstillfällen läggs fram i förebyggande syfte. Vårt mål är att de arbetslösas intresse måste komma i första hand. Jag vill härmed, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 7.

Fru talman! Vi har inte bytt åsikt. Men eftersom inte Vänsterpartiets Hans Andersson yrkar bifall till reservation 11 yrkar inte jag heller bifall till den. Jag hade tänkt ställa mig bakom den, för 1996 gick vi emot att återanställningsrätten skulle minskas till nio månader. Den hade jag gärna ställt mig bakom, och vi hade röstat med Hans Andersson. När det gäller Gunnar Aronssons utredningar påpekar jag att vi i små företag vill ändra på turordningsreglerna för att vi tycker att små företag skall ha en annan arbetsrätt än stora företag har. Som det är i dag vågar inte småföretagen anställa. Det är bl.a. för att turordningsregeln gäller. Man har kanske blivit bränd vid ett tidigare tillfälle och vågar inte anställa på nytt. Personer som ingår i Gunnar Aronssons utredning, som jag berättade om, vågar alltså inte gå vidare till exempelvis ett småföretag för att den här turordningsregeln gäller. Det kan vara ungdomar, men det behöver det inte vara, i det här avseendet befinner sig människor i alla sorters yrken i den här stressituationen. Skulle de få chansen att gå vidare och börja i ett sådant företag skulle de göra det, har de sagt. Det är alltså mycket kompetenta människor som kan byta direket till ett annat företag. Det visar också Gunnar När det gäller annan forskning vet jag att Hans Andersson alltid vill hänvisa till det som gäller de utsatta grupperna och han hänvisade bl.a. till HTF:s undersökning, som LO har gjort mycket stort nummer av i sina annonser. Jag kan inte fatta att man kan hänvisa till en sådan undersökning som är så svag som den är. Den gjordes 1994.

Fru talman! Jag vet inte hur Hans Andersson har kunnat hitta 80 stycken. Jag har undersökningen framför mig och i Stockholms län har man, om jag skall vara snäll, kanske hittat sju stycken. Förra gången gällde det också alla företag. Det var inte speciellt småföretagen. Om jag räknar vilka som kan vara småföretag får jag fram sju stycken kvinnor och en man. Det tycker jag är ett mycket svagt underlag. När jag tänker på vad Hans Andersson sade förut är det som om Hans Andersson försvarar en arbetare när han är svag och skall skyddas, om han har ett lönearbete. Startar man däremot ett eget företag är man en kapitalist, och då skall man behandlas med misstänksamhet. Det är fel att tänka så. Det skulle vara så med mig om jag blev kopparslagare. Då skulle jag bli en kapitalist. Det är fel, för så är det inte. Småföretagen har inte samma ekonomiska möjlighet som storföretagen, absolut inte. De kan inte omplacera en arbetstagare, det har de inte en chans till. Vi säger i vårt förslag att det bara är företag med under tio anställda som detta gäller. Sedan frågade Hans Andersson om rättstryggheten. I det här förslaget försvinner inte återanställningsrätten. Alla diskrimineringslagar skall gälla. Det är absolut inte godtycke av en arbetsgivare att säga upp någon när lagarna gäller. Det gäller även gravida kvinnor och småbarnsföräldrar. Där får man titta på föräldraledighetslagen. En arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagens 16 § blir skadeståndsskyldig.

Fru talman! Arbetsrätten är en djupt ideologisk fråga. Som så ofta när det handlar om maktfrågor står Socialdemokraterna på ena sidan och högern på den andra. Det är ett mönster som ständigt återkommer. Det gäller synen på den generella välfärden. Det gäller synen på de arbetslösa. Det gäller synen på skatter. Det gäller synen på utbildning och mycket mer. Medan vi socialdemokrater ser politikens möjligheter, där politiska beslut skall stötta och stärka dem som annars riskerar att hamna i underläge, så säger moderaterna och deras vänner på högerkanten att ensam skall vara stark och påskiner att alltför mycket redan gjorts för att stärka dem med mindre ekonomiska och kulturella resurser i förhållande till dem som har större resurser. Arbetsrätten är ett mycket tydligt exempel. Vår socialdemokratiska linje är att arbetsrätten är avgörande just för maktförhållanden på arbetsmarknaden. För att ge arbetstagare stöd och rusta dem för att de tillsammans med arbetsgivaren skall kunna utveckla arbetsplatserna, för att man som anställd skall våga framföra kritik, för att man skall kunna ställa krav på utveckling av arbetskraften och för att man skall känna trygghet i den förändring som är nödvändig i många företag och organisationer.

Högern och arbetsgivarnas organisationer har varit och är fortfarande alltför upptagna av att driva maktfrågor för sin egen skull så att de inte ser effekterna av sina egna förslag. Det är många företagare som genom åren har prisat den svenska modellens styrka där arbetstagare och företagsledare tillsammans arbetat för en utveckling av den egna arbetsplatsen. Därför är kampanjhögerns perspektiv ett hot inte bara mot rättstryggheten för de anställda utan också ett hot mot företagens och organisationernas kraft i utveckling mot ett mer effektivt och starkt näringsliv. Fru talman! Det betänkande vi i dag diskuterar här i kammaren handlar om de motioner från den allmänna motionstiden som tar upp arbetsrättsfrågorna. På alla punkter utom en står vi socialdemokrater bakom utskottsmajoritetens text. Undantaget gäller Miljöpartiets motion om undantag av två personer från turordningsreglerna i företag med upp till tio anställda. Vi socialdemokrater ser det som angeläget att skapa en kultur i arbetslivet som i större utsträckning myndigförklarar människor, en kultur som inte bara gynnar redan privilegierade utan som beaktar alla vuxna människors rätt och önskan att arbeta under anständiga arbetsvillkor, en kultur som gör att människor växer och utvecklas. Mot detta står de borgerligas och Miljöpartiets förslag om inskränkningar i arbetsrätten. Risken med förslaget att undanta två från turordningen är att de anställda töms från sin kreativitet och vilja till förändring. Näringslivet förlorar då det som det så väl behöver för att hävda sig i en allt tuffare konkurrens i vår omvärld.

Ulf Löfgren har givetvis rätt. Miljöpartiet gör ett rejält klavertramp när de utan större eftertanke kliver rakt in i armarna på kampanjhögern. Vad hjälper det att de i motionen skriver att de "med kraft motsätter sig de som inom såväl politiken som näringslivet vill krossa viktiga delar av den svenska arbetsrätten" när de samtidigt ger sig på en av grundstenarna i arbetsrätten? Varför skall de nära 600 000 anställda som finns i företag med upp till tio anställda drabbas av sämre rättstrygghet än andra? Varför skall de anställda i de små företagen undantas? På vilket sätt gynnas de små företagen av att det blir sämre arbetsplatser, där godtycklighet och rättslöshet sätts i system? Miljöpartiet säger sig värna de små företagen, men här visar de tydligt att det inte handlar om dem som jobbar i dessa företag. Miljöpartiet, livligt påhejat av borgerliga partier, väljer att blunda för att det redan i dag inom ramen för lagen om anställningsskydd ges möjlighet att låta människor med kvalifikationer för speciella arbetsuppgifter finnas kvar vid neddragningar, även om det betyder att personer med längre anställningstid får gå. Miljöpartiet, återigen påhejat av kampanjhögern, väljer att blunda för det faktum att undersökningar genomförda av bl.a. HTF visat att de som drabbades när den borgerliga regeringen införde dessa undantagsregler under 1994 framför allt var kvinnor. Miljöpartiet, med stöd bland de nya kamraterna på högerkanten, väljer att avvika från sin tidigare så höga svansföring i fråga om yttrandefrihet på arbetsplatserna. Med denna motion sänker de sin egen argumentation om att samhället och arbetsplatserna utvecklas av att människor är delaktiga och kan påverka utvecklingen. Det här förslaget kan komma att leda till att det blir tyst på många arbetsplatser. Fru talman! Det är beklämmande att höra Miljöpartiets språkrör avfärda LO:s kritik mot denna motion som om att det bara handlar om LO:s maktintressen. LO företräder många av de 600 000 som kommer att drabbas om kammaren i dag går på utskottsmajoritetens linje. Deras skäl att engagera sig i debatten är självklart. De vet, precis som vi socialdemokrater i arbetarrörelsens politiska gren, att detta förslag snarare hotar de små företagens utveckling än stärker den. De vet också att de som drabbas av det godtycke som förslaget innebär ofta är kvinnor. Miljöpartiets retorik om att LO bara bryr sig om sina organisationsegoistiska maktintressen känns också igen. Vi har hört det från arbetsgivarhögern i flera decennier. Vi har hört det här i kammaren från partierna på högerkanten många gånger. Att avfärda LO på detta sätt gör att Miljöpartiet går ännu längre in i kampanjhögerns famn. Men låt oss avstå från LO:s argument - om det gör debatten lättare för Barbro Johansson. Vad är då svaret till HTF, till SKTF eller till TCO? De har tydligt talat om att detta är ett hot mot yttrandefriheten och rättssäkerheten i de små företagen. HTF har, som jag tidigare har nämnt, gjort undersökningar om vilka som drabbades förra gången, då den högerledda regeringen lyckades genomföra ett sådant förslag i kammaren. Faktum är att när arbetsgivarna på eget bevåg, utan att behöva komma överens med det lokala facket, fick undanta två personer från turordningsreglerna i samband uppsägning, blev ålder och kön de två främsta sorteringsfaktorerna. Av det åttiotalet HTF-medlemmar som orättfärdigt förlorade sina jobb under 1994 var det framför allt två grupper som arbetsgivarna sade upp, nämligen föräldralediga unga kvinnor och kvinnor i 50-årsåldern med lång anställningstid. Vad säger Miljöpartiet om det? Fru talman! Jag hoppas innerligt att det också i Miljöpartiets riksdagsgrupp finns personer som delar sin partikamrat Ulf Löfgrens åsikter och insikter. Han skriver att han inte vill ha ett samhälle grundat på godtycke och rättslöshet, och han vill inte ha arbetsplatser där tystnaden breder ut sig. Det är redan i dag alldeles för tyst på många arbetsplatser i vårt land. Miljöpartiets väg är otidsenlig. På dagens moderna arbetsmarknad är det trygghet och inflytande som gäller. Ett minimikrav är naturligtvis att dra tillbaka motionen, Barbro Johansson. I annat fall har vi socialdemokrater endast att hoppas på att enskilda riksdagsledamöter röstar på vår reservation. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9

Fru talman! I mitt anförande anklagade jag LO för att med sin kampanj fördumma debatten. Jag tycker att Anders Karlsson också försöker fördumma debatten genom att använda uttryck som t.ex. att rättslösheten sätts i system. Bara för att man föreslår en smärre ändring i turordningsreglerna, har man inte satt rättslösheten i system. Vi måste ha en lite mer sansad diskussion för att kunna föra en anständig debatt. Vad tror Anders Karlsson skapar störst otrygghet på arbetsplatserna? Är det den höga arbetslösheten som har rått under socialdemokratisk regeringstid? Eller är det en smärre förändring av turordningsreglerna? Jag har trott att den höga arbetslösheten har varit den viktigaste orsaken till att människor inte vågar protestera mot sådant som inte är bra på arbetsplatserna. Anders Karlsson sade att tystnaden skall breda ut sig om turordningsreglerna ändras. Innebär detta, enligt Anders Karlssons synsätt, att alla nyanställda i dag, som alltså står först i tur att bli avskedade om det blir arbetsbrist på företagen, är tysta? Vågar de aldrig säga någonting? Det är konsekvensen av vad Anders Karlsson säger. Jag har inte den känslan, och jag tror inte att arbetsgivarna har det intrycket. Karlsson ja på den frågan, måste han komma med bevis. Varför har ni inte andra förslag än vi har på förändringar i arbetsrätten? Svarar Anders Karlsson nej på frågan, måste jag fråga hur ni kunde motivera i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU4 om överenskommen visstidsanställning att gälla från den 1 januari 1997. Detta motiverades just med att det skulle skapa nya jobb. Hur kan en sådan förändring, men inte andra förändringar, i arbetsrätten skapa nya jobb? Har ni nått det perfekta arbetsrättssystemet i dag som skapar maximalt antal nya jobb? Hur ser logiken ut i Anders Karlssons värld?
Fru talman! Arbetslösheten är en annan fråga än arbetsrätten, Stefan Attefall. Självklart är arbetslösheten ett stort bekymmer i vårt samhälle. Därför satsas så mycket pengar på att försöka få ned arbetslösheten. Men det är att tro för mycket att en förändring av turordningsreglerna genom att undanta två stycken skall skapa en mängd jobb. I fråga om överenskommen visstidsanställning pågår studier för att se hur utfallet har blivit, om det har skapat fler jobb. Jag har ganska lång erfarenhet inom ombudsmannakåren i Byggnadsarbetarförbundet. Erfarenheten visar att inga av de företag som jag jobbade med såg anställningstryggheten som ett problem för att anställa nya. Jag finner ingen grund att det skulle skapas fler jobb genom att kunna undanta två stycken från turordningsreglerna i småföretag med upp till tio anställda.
Fru talman! Anders Karlsson sade att arbetslösheten är en annan fråga än arbetsrätten. Motivet för att införa överenskommen visstidsanställning var att det skulle skapa nya arbeten. Så står det i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 från 1996/97. Det är bara att gå hem och läsa. Betänkandet är underskrivet av utskottets ordförande Johnny Ahlqvist. Om den förändringen - som inte är tillräcklig när det gäller visstidsanställningar - kan skapa nya arbeten i en socialdemokratisk retorik och argumentation, måste en del andra förändringar också kunna göra så. Då kan vi få en spännande diskussion om var förändringarna skall ske i regelverket. Detta skall vara en komponent av många för att skapa ökad sysselsättning. Jag tror att det krävs ett batteri av åtgärder. Anställningsreglerna är ett område. Men vi skall självfallet inte ta bort anställningstryggheten. Vi skall inte skapa ett rättslöst samhälle. Det är inte det detta handlar om. Det handlar om att skapa förändringar som gör det lättare för företag att våga nyanställa, och det handlar om att underlätta för företag som hamnar i kris att gå stärkta ur krisen för att kunna nyanställa igen. Jag har ett annat exempel på en förändring av arbetsrätten som socialdemokraterna också har aviserat. Det gäller förbudet mot blockad av enmansföretag och familjeföretag. Mona Sahlin skall sedan komma till riksdagen med ett förslag. Anders Karlsson avfärdar nu förslaget i det här betänkandet. Varför är förslaget så hemskt i dag? Anders Karlsson anser att detta är, i hans retorik, ett uttryck för kampanjhögern. Men om några månader kan detta vara högsta visdom och vara regeringspolitik. Detta påminner om tidigare debatter i kammaren där den socialdemokratiska majoriteten avslår ett förslag som någon månad senare blir officiell regeringspolitik. Var står Anders Karlsson i dessa frågor? Kan vi få en mer sansad debatton, eftersom vi vet att det som sägs i dag troligtvis inte kommer att gälla om några månader?
Fru talman! Det finns 600 000 anställda i företag med färre än tio anställda. De kommer med detta förslag att onekligen få en sämre arbetsrättslig grund att stå på än övriga i andra företag. Visst är det en klar försämring och en otrygghet för de människorna. Kd talar ofta om att ta hand om de små människorna. Hur är det med de små människorna som finns i företagen med färre än tio anställda? Hur är det med dem, Stefan Attefall?
Fru talman! Först vill jag ta upp vad Anders Karlsson sade om tystnaden på jobbet. Det är riktigt att tystnaden brer ut sig på företagen. Vi har som enda parti i riksdagen motionerat och interpellerat i frågan. Det är inte riktigt bra att blanda ihop denna fråga med turordningsreglerna. Man säger att den anställde som sitter säkert i företaget vågar kritisera mera. Det är inte säkert att man kritiserar mer för den sakens skull. Vad jag tog upp i min interpellation var bl.a. att jag tyckte att man i MBL och yttrandefrihetslagstiftningen skulle kunna göra en regeländring. I privata företag och även i bolag som Posten och Telia har man i dag inte den yttrandefriheten. Det har jag tagit upp. Frågan om tystnaden hoppas jag skall bli en stor fråga, men man skall inte blanda ihop den med turordningsreglerna. Jag vill höra vad Anders Karlsson säger om det. Anders Karlsson tog upp HTF. Jag sade redan tidigare till Hans Andersson att det är en mycket tunn undersökning, som gäller väldigt få. Jag räknade efter, som jag sade, och fann att det var sju stycken som man undersökte år 1994. Det var en helt annan lagstiftning som gällde då. Det handlade också om stora företag. Det var ofta kvinnliga arbetsplatser man tittade på, så det var inte så konstigt att det var kvinnor som blev uppsagda. Man sade också att bara 10 % av företagen hade ett kollektivavtal. Det gällde faktiskt 40 % av företagen, så det som sades i den undersökningen stämmer inte. Jag vill återkomma till det här i nästa replik.
Fru talman! Jag citerar Barbro Johanssons partibroder från Malmö, Ulf Löfgren. Han säger: Jag vill inte ha ett samhälle grundat på godtycke och rättslöshet, och jag vill inte ha arbetsplatser där tystnaden breder ut sig. Det är redan i dag alldeles för tyst på många av våra arbetsplatser i vårt land. Det är vad Jag skulle också kunna citera forskaren Catharina Calleman från Umeå universitet som har gjort en avhandling om turordning vid uppsägning. I ett trettiotal företag inom både privat och offentlig sektor har arbetsgivare och fackliga företrädare intervjuats om hur turordningsreglerna fungerade vid de uppsägningar som företagen gjorde 1995. Det var sammanlagt omkring 1 000 uppsägningar. Avhandlingen talar entydigt om att båda parter var i stort sett nöjda med det regelverk som finns. Det talar också emot att man skulle behöva undanta två i företag med mindre än tio anställda.
Fru talman! Eftersom Anders Karlsson nämner miljöpartister vill jag fråga en sak. Det gällde HTF, och man pratade om ålder och kön. Anders Karlsson sade att det var främst kvinnor i 50-årsåldern som blev uppsagda. Det är nu officiellt att man inom ett stort socialdemokratiskt kansli skall säga upp en stor mängd människor. Jag undrar om ni då kommer att använda er av turordningsreglerna vid den uppsägningen. Kommer ni att se till att grupper inte blir diskriminerade? Blir det äldre kvinnor eller småbarnsmammor som får gå? Hur värnar ni om just de äldre kvinnorna, handikappade och invandrare? Hur kommer ni att behandla den uppsägning som inträffar på ert kansli?
Fru talman! Jag skall inte sköta de förhandlingarna. Jag förutsätter att man, om det skall bli sådana förhandlingar på vårt kansli, följer den lagstiftning som finns i dag. Det finns i dag möjligheter att frångå turordningen. Hans Andersson har på ett föredömligt sätt i repliker tidigare talat om hur det fungerar. Det går alldeles utmärkt med den lagstiftning som finns i dag. Man behöver inte inrätta något speciellt för företag med tio anställda. Jag förutsätter att man i vår rörelse ser till att följa den lagstiftning som finns. Det är svaret jag kan ge. Det är inte jag som skall förhandla.

Fru talman! Självklart är vi inte nöjda med den situation som råder. Då skulle man väl inte vidta dessa kraftiga åtgärder. Då skulle man väl inte ge de extra miljarderna till kommunerna för att öka sysselsättningen och för att ge vård och omsorg åt de gamla. Självklart är vi inte nöjda. Det som förvånar lite grann är att Centerpartiet, som var överens med den socialdemokratiska regeringen under den förra perioden om att de fyra hörnstenarna i arbetsrätten skulle ligga kvar, nu har bytt fot. Detta var man överens om under perioden 1994 1998, men nu har ni ändrat er. Vad är det som har gjort att ni har ändrat er i ert parti?

Fru talman! Sysselsättningen stiger mycket kraftigt nu. Det är ingenting som talar för att när man undantar två stycken i företag med upp till tio anställda, som jag sade tidigare, skulle fler människor anställas. Det finns alla möjligheter. Hans Andersson har också i denna fråga på ett föredömligt sätt talat om vilka regler som finns och vilka möjligheter det finns att anställa. Det är de facto också så, som hans Andersson sade, att när man anställer en person är det inom de två första åren en månads uppsägning. Vad är det för företag som inte kan planera för en månads verksamhet framåt? Nej, det här är inget förslag som ökar sysselsättningen. Det är ett förslag som försämrar för de människor som jobbar i företag med upp till tio anställda. Vad säger ni till dem? Vad säger ni till de 600 000 som nu får en sämre arbetsrätt? Vad säger ni till de människorna om ni träffar dem på gatan? Den som jobbar i ett företag med nio anställda skall ha en form av anställningstrygghet, men i företag med tolv anställda är det en annan form. Det kan inte vara rätt.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att det självfallet inte beror enbart på andra turordningsregler att vi under 1994 och 1995 hade mycket gynnsammare sysselsättning. Anders Karlsson säger nu att 1994 års regelsystem drabbade främst kvinnorna. Men är det då inte märkligt att det är just åren 1997 och 1998 som kvinnorna har haft den lägsta sysselsättningen, och den bästa sysselsättningen under femårsperioden för kvinnorna var 1994-1995? Återigen hör det här inte enbart samman med turordningsregler, men visst har det ett samband. Vill Anders Karlsson förklara varför det är så exceptionellt dåligt de två senaste helåren jämfört med den period då vi hade en annan regering? Anders Karlsson började med att mycket högtidligt tala om att frågan om arbetsrätten är en djupt ideologisk fråga för socialdemokraterna. Jag tror att Anders Karlsson har tittat lite för djupt. Det verkade som om han i sitt anförande läste från en borttappad valpamflett. Om han hade lyft blicken lite högre hade han sett att den bild han tecknade av arbetsmarknaden inte stämmer. Det är en förändrad arbetsmarknad, och då räcker det inte att läsa ur LO:s önskelista och säga att det är tillsvidareanställning som gäller. Vi har nu en arbetsmarknad som är annorlunda. Den kräver ett regelsystem som både säkrar den anställdes trygghet och har en smidighet som gör att det nyanställs. Den viljan måste finnas hos de hundratusentals småföretagare som för landets skull behöver bli större.
Fru talman! Det var roligt att Elver Jonsson sade att jag borde befinna mig i verkligheten. Jag undrar vem som var sist i verkligheten, om verkligheten inte finns i kammaren. Jag har nämligen jobbat som ombudsman och tidigare som byggnadsarbetare till den sista september i år, när jag inträdde i kammaren, vilket jag är oerhört stolt över. Jag har nog funnits i verkligheten. Jag har träffat småföretagare vid många tillfällen och diskuterat med dem, och de jag har pratat med finner inte något problem i arbetsrätten. Den är inget hinder för dem att anställa fler. Det gäller i alla fall inte i den bransch jag jobbade i. Detta är en myt som sprids av SAF och andra. Det är inte så. Det skapar inga nya jobb. Det har jag sagt hela tiden.
Fru talman! Förvisso är byggsektorn en verklighet, men jag tror inte att den fångar in alla dimensioner - t.ex. inte verkligheten på små arbetsplatser som är kvinnodominerade. Vi lever, Anders Karlsson, tyvärr fortfarande i ett starkt mansdominerat samhälle. Anders Karlsson sade också i sitt anförande att man från socialdemokratiskt håll lägger oerhörd vikt vid rättstrygghetsfrågorna. Det är bra. Det är bara det att man inte kan vara lika stolt historiskt. Vi kan börja med Arbetsdomstolen. Vi kan titta på hur ni bekämpade jämställdhetslagen, som fick drivas igenom av en annan regering. Vi skall inte tala om stopplagen från 1990. Ni ville ha förbud inte mot vilda strejker, för det fanns det en majoritet för i kammaren, utan mot legala fackliga stridsåtgärder. Nu börjar man skrävla om hur högt man håller rättstryggheten. Det är möjligt att vi borde tona ned vår högstämdhet, men när man vill utmåla socialdemokratin som garanten för både facklig och arbetsmarknadspolitisk rättstrygghet är det inte en korrekt bild. Vad vi nu behöver är ett samtal om hur framtidens arbetsmarknad skall tacklas - om hur vi finner ett system som förenar arbetsrätt för de anställda med en möjlighet för företag att växa. Det har sagts i debatten att detta inte är något problem för de stora företagen, för där anställer man. Vad värre är: man flyttar t.o.m. utomlands. Men de små svenska företagen, som är för små för att bära upp landet, skulle behöva bli ett stycke större. Då tror jag att vi behöver se över väldigt mycket - inte bara turordningsreglerna.
Fru talman! Jag kan hålla med Elver Jonsson om att vi behöver se över detta, att vi behöver fler jobb och att det måste komma fler jobb i de små företagen. Men det är ju också så, som utredningar visar, att många företag och företagare inte vill växa. Då växer företaget ifrån dem - ifrån innovatörerna och entreprenörerna, som kanske har startat en företagsamhet och drivit den upp till en viss nivå. Deras kompetens räcker kanske inte till för att utveckla företaget, men då vill de inte ta steget åt sidan. Det är också en hämsko. Det behövs kanske en form av utbildning för de företagen. Men det var faktiskt arbetsrätten vi skulle diskutera. Jag vill fortfarande hävda att turordningsreglerna om att man kan ta undan två i ett företag med mindre än tio anställda inte kommer att skapa några nya jobb.

Fru talman! Om vi skall komma till rätta med företagsförflyttningen - ett exempel är det företag från Bengtsfors som flyttar vidare till Portugal - kan man inte säga att man skall lösa problemen i Sverige. Då handlar det om att vi i ett enat Europa skall kunna driva och flytta in den sociala dimensionen i Europapolitiken. Det handlar inte bara om handel och fri rörlighet av kapital. Man måste även föra in de arbetsrättsliga frågorna i Europapolitiken. Låt oss ändå slå fast, Hans Andersson, att vi skall samlas kring arbetsrättens grundpelare och här i dag gemensamt lägga vårt krut på att övertyga de borgerliga och Miljöpartiet om att de inte skall bifalla den motion som Miljöpartiet har lagt fram utan gå på vår reservation. Då har vi nått ett steg i den riktning som Hans Andersson vill gå i. Då tror jag också att vi kan fortsätta att ute i Europa driva frågorna om att förhindra s.k. social dumpning, som detta företag sysslar med när det flyttar till Portugal.

Fru talman! Jag har inte så mycket att säga, Hans Andersson. Jag instämmer i det han har sagt om att det är viktigt att man hittar regler som gör att man kommer ifrån den form av social dumpning som har skett i detta företag och att man hittar regler så att styrelserepresentationen fortsätter i företag som köps upp eller sammangår med företag i våra grannländer. Vi tror att man måste försöka förändra i ett Europaperspektiv. Att föra in den sociala dimensionen i Europaarbetet är en viktig fråga inför framtiden i Europaparlamentet, så att det inte bara handlar om fri rörlighet för kapital och varor.
Fru talman! Det märktes på Anders Karlssons anförande att han har lång erfarenhet som ombudsman. Det var klassisk facklig retorik och agitation. Jag saknade de konstruktiva förslagen till en modern arbetsmarknad. Det var mer agitation från Anders Jag blev dock lite skrämd av det Anders Karlsson sade om hans inställning till företagare och småföretagare. Det gav intrycket att småföretagarna utnyttjar sina medarbetare på det mest förskräckliga sätt, att det är fråga om ett skoningslöst utnyttjande. Är det verkligen Anders Karlssons åsikt att småföretagare skoningslöst utnyttjar sina medarbetare? Om det skulle vara på det viset, tror jag att Anders Karlsson är mycket dåligt insatt i småföretagarens verklighet och vardag. Man månar om dem som man jobbar tillsammans med, man umgås och känner varandra väl. Jag ställde en fråga till Anders Karlsson i mitt inledningsanförande. Jag frågade om Anders Karlsson själv tror på att fyraprocentsmålet skall uppnås till år Jag har även en annan fråga till Anders Karlsson. Enligt Skopundersökningen sade svenska folket nej till LAS, åtminstone i nuvarande form. Två av tre svenskar svarade att den som bäst klarade jobbet skulle få stanna. Anser Anders Karlsson att de fackliga kraven är viktigare än en massiv svensk opinion som anser att turordningsreglerna bör ändras?
Fru talman! För att börja i den ändan där Patrik Norinder talar om Skopundersökningen kan jag visa en annan undersökning som motparten till SAF, som har gjort Skopundersökningen, har gjort. Man har graderat de frågor som de anställda i företagen, nämligen 4 800 tillfrågade, ser som de viktigaste. För LO-kollektivet är det lönerna som är viktigast. Där ligger siffran uppemot 80 %. Den fråga som kommer på andra plats är anställningstryggheten, som också ligger på närmare 80 %. För TCO medlemmarna är det faktiskt anställningstryggheten som har den mest framskjutna positionen och hamnar på runt 80 %. Lönerna kommer på andra plats. För SACO-medlemmarna är det lönerna som kommer på första plats och anställningstryggheten på andra plats. Hänvisa till utredningar eller opinionsmätningar kan vi nog göra från olika håll. Det är väl ungefär som i ordspråket: Som man ropar i skogen får man svar. Opinionsmätningen får vi nog ta för vad den är och hur den kom, och den kom ju ganska lägligt precis till dagens debatt. Min inställning till småföretag, Patrik Norinder, är mycket god. Jag har lång och god erfarenhet av småföretagare. Men det är inte detta det handlar om. Som Hans Andersson också har sagt på ett föredömligt sätt tidigare handlar det om jämvikten mellan arbetstagare och arbetsgivare, och den förskjuter man om man gör förändringen att undanta av två personer i företag med upp till tio anställda.
Fru talman! Det är inte SAF som har gjort undersökningen. SAF har beställt den, men det är Skop som har gjort den. Om Anders Karlsson underkänner den, får han väl ta en diskussion med dem. Det är i alla fall ungefär tusen personer som är tillfrågade, och resultatet av undersökningen är signifikativt. Två av tre svenskar anser att den som bäst klarar jobbet skall få stanna, och så är nog också situationen. Anders Karlsson säger att han har god erfarenhet av små företag. Jag vet inte om Hans Karlsson då borde ha det förtroendet för småföretagarna att de klarar de här situationerna. Det är svårt att befinna sig i en neddragningssituation. Om man har jobbat med samma medarbetare under många år är det svårt att fatta ett sådant beslut. Jag tror att småföretagaren själv i detta fall är mer lämpad att avgöra vad som är bäst för företagets överlevnad än vad facket är, och denna lilla förändring i turordningsreglerna gäller ju bara småföretagare. Fortfarande kvarstår frågan: Tror Anders Karlsson att fyraprocentsmålet kommer att uppnås?
Fru talman! Patrik Norinder säger att turordningsreglerna bara gäller de små företagen. Bara de små företagen har 600 000 anställda, så det är bara 600 000 som kan komma att undantas från turordningsreglerna - bara 600 000! Jag har inte sagt att jag underkänner Skops undersökning, utan jag har sagt att LO har gjort en annan undersökning som talar om motsatsen. Därför får man kanske ta den för vad den är. Jag underkänner den inte, men LO:s undersökning talar om något helt annat. Det är också så att som man frågar får man också svar. Man får inte förglömma att om frågan hade varit lite annorlunda ställd, hade kanske också svaret varit annorlunda. När det gäller fyraprocentsmålet får jag väl säga som statsministern, att målet ligger fast. Vi skall försöka att uppnå det. Vi får väl se när vi är där om arbetslösheten är 4 % eller ej. Det finns ju institut som säger att vi inte kommer att klara det. Men låt oss se när vi är framme. Då kanske vi har klarat målet

Fru talman! Moder Teresa sade en gång: "Vi kan inte utföra storverk här på jorden. Vi kan bara göra små saker med stor kärlek." Jag tror att moder Teresa hade helt rätt. Vi kan inte förändra hela världen, men det är inte heller nödvändigt för att den skall bli bättre. Allt vi egentligen behöver göra är att inrikta oss på de små goda gärningarna, på sådant som vi kan göra nu. En god gärning som jag tycker att denna riksdag kan göra är att förstärka eller åtminstone inte försvaga vår arbetsrättsliga lagstiftning. Men denna fråga är så kontroversiell att t.o.m. Miljöpartiet, som i några andra frågor arbetar lite som moder Teresa, vill försvaga arbetsrätten. Jag måste säga att jag är förvånad och besviken. För oss i Vänsterpartiet är arbetsrätten en omistlig del av demokratin, och demokrati i arbetslivet handlar om alla människors lika värde. Vi vet nog alla att under 1990-talet är det inte de stora löntagargrupperna som har fått mer inflytande eller makt. I stort sett varje förändring av arbetsrätten som gjorts under 1990-talet har haft sin udd riktad mot löntagarna. Maktförskjutningen som har ägt rum till arbetsgivarens och kapitalägarnas förmån tycks fortsätta, nu påhejad av bl.a. Miljöpartiet. I detta betänkande kring arbetsrättsliga frågor har vi i Vänsterpartiet lagt fram tio reservationer. Eftersom jag har lärt mig att man skall välja sina strider med omsorg kommer jag att yrka bifall bara till några av reservationerna. Arbetslivet genomgår en djupgående förändring. Sysselsättningen har blivit instabil för stora grupper. Anställningskontrakten har blivit alltmer osäkra och arbetstiderna mer varierande. Såväl unga som äldre har drabbats av denna utveckling, och invandrare och funktionshindrade har drabbats allra värst. Det saknas effektiva verktyg för att upprätthålla människors trygghet och inflytande. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden syns i fördelningen av betalt och obetalt arbete, i fördelningen mellan yrken och branscher och i fördelningen av positioner och makt i arbetslivet. Den flexibilitet som följer av en avreglering av arbetsmarknaden omfördelar omställningens ekonomiska och sociala kostnader från företagen till samhället och de anställda. Ett exempel på detta är det som hände i Bengtsfors. Det finns också andra stora företag som för en oansvarig politik. Vem får betala vid en företagsnedläggelse? Flera andra EU-länder har ett bättre skydd för löntagare. I många fall får ägarna till fabrikerna betala skadestånd om verksamheten flyttar. Någon motsvarighet till detta finns inte i Sverige. Det är ju inte bra om det är billigare att lägga ned verksamheten i Sverige än i andra länder. Vår uppfattning är att företag med verksamhet i flera länder enligt lag skall vara skyldiga att betala skadestånd till de anställda när de lägger ned verksamheten i Sverige. I dag är det bara mycket högavlönade yrkesgrupper som har oförskämt höga och orättvisa fallskärmar. Nu är det dags för lite rättvisa. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 15 om skadestånd vid företagsnedläggelse. Fru talman! Alltfler kvinnor finns i ofrivilligt deltidsarbete. De är överrepresenterade i tidsbegränsade anställningar, speciellt i de otryggaste formerna. I dag är det så att arbetsgivaren har rätt att, oberoende av verkliga behov, välja deltidsarbete som anställningsform utan att motivera varför. I dag finns det också dessvärre många arbetsplatser och hela branscher där man har satt i system att endast anställa på deltid. Det gäller inom stora delar av sjukvården och detaljhandeln. Kvinnornas inflytande på arbetsplatserna är mindre än männens. Många kvinnor får sämre möjligheter till fortbildning och befordran. Världens mest jämlika riksdag borde kunna göra mer för kvinnorna. I Vänsterpartiet anser vi att arbetsgivarens fria rätt att tvinga löntagarna till deltidsanställning bör begränsas i lag. Huvudprincipen bör vara heltidsarbete. Undantag bör kunna göras från denna huvudprincip om det finns sakliga skäl. Det skall då naturligtvis ske i förhandlingar mellan parterna. Vänsterpartiet visar i reservationen om deltidsanställda och i många andra reservationer att vi står på samma sida som de alltför många som har en svag ställning på arbetsmarknaden - detta till skillnad från Moderaterna och Kristdemokraterna. I många av debatterna försöker Kristdemokraterna framhäva en social politik. När det gäller de deltidsanställda och i andra arbetsrättsliga förslag ställer man sig systematiskt på Moderaternas sida. Bakom Kristdemokraternas mjuka och sociala fasad döljer sig en stenhård högerpolitik på arbetsrättens område. Sedan 1991 har Vänsterpartiet motionerat om att mål enligt jämställdhetslagen skall avgöras av en domstol med jämn könsfördelning. Kravet är lika aktuellt i dag som för åtta år sedan. Vi anser därför att Arbetsdomstolen i mål om diskriminering på grund av kön skall utökas med två ledamöter som är experter på diskrimineringsjuridik och jämställdhetsfrågor. För att antalet ledamöter inte skall bli alltför stort bör arbetsmarknadens parter i dessa mål endast företrädas av en arbetsgivar och en arbetstagarrepresentant. Dessutom anser vi att det bör införas regler som garanterar en jämn könsfördelning i jämställdhetsmål. Om vi tittar tillbaka på detta sekel ser vi att vårt land har förändrats mycket. Det har förändrats från ett enkelt och fattigt jordbrukssamhälle till ett effektivt industrisamhälle. Vi har gått från fattighus till folkhem. För några år sedan när min far levde brukade han berätta om den fackliga kampen på 20 och 30-talen. 1922 var han 13 år, och då började han grovarbeta. Några år senare på ett cementgjuteri ville han och alla hans arbetskamrater bilda en fackklubb. För att minska risken för att sparkas skrev de sina namn på en rund skiva som delades in i tårtbitar. Sedan gick alla jobbarna in till cementgjuteriets ägare. Nu slutade det hela lyckligt, och så småningom kunde de bilda sin fackliga klubb. Men visst var det förnedrande, och många var rädda för att bli sparkade, berättade min far. Är det då så mycket bättre i dag? Tig och lyd borde vara en förlegad princip från det gamla klassamhället. Det vore väl ett rimligt krav att de medborgerliga fri och rättigheterna förverkligas i hela samhället. Det skall ju inte upphöra nästan helt vid grinden till arbetslivet. Därför vill jag också från denna talarstol yrka bifall till reservation 9 om undantag från turordningen. Slutligen Birger Schlaug m.fl. i Miljöpartiet, vågar vi föra miljökampen på de små arbetsplatserna utan att riskera att få avsked efter många års lojalt arbete? Vågar vi arbeta fackligt och försöka att hjälpa våra arbetskamrater? Minskar inte möjligheterna att arbeta enligt de solidaritetsprinciper som Miljöpartiet säger sig stå för? Är detta den solidariska rödgröna politik som Miljöpartiet sade sig stå för i förmiddags?

Fru talman! Det var en spänstig, kul och viktig debatt så här på kvällen. Har ni alltid så roligt i arbetsmarknadsutskottet? Då tänker jag försöka att hoppa in där efter det att jag har varit språkrör. Den saken är klar. Jag skall börja med att kommentera det Elver Jonsson sade. Han sade att regeringen riskerar ett nederlag. Det vete sjutton vad regeringen egentligen tycker. Det är kanske så att de egentligen tycker att det här är ett ganska bra förslag och är glada för att de slipper att lägga fram det själva. Så är det kanske egentligen. Sedan har vi hört mycket. Hans Andersson sade att om man står på vår sida i dag så är man nästan en reaktionär kapitalist. En grundläggande kurs i ekonomisk historia vore kanske inte helt fel i det här fallet. Hans Karlsson på LO har tidigare sagt om vi gör det Miljöpartiet nu vill, går vi tillbaka till seklets början. En kurs i historia vore kanske inte helt fel för honom. Anders Karlsson målar ut att miljöpartister är kapitalets lakejer. Det är första gången vi får höra det. Det är i och för sig lite kul att höra det, men jag är lite ironisk när jag säger att det känns roligt. Har ni någonsin sett en småföretagare, Hans och Anders? Har ni sett en kille eller tjej som har en fruktaffär, en grönsakshandel eller en bensinstation. Har ni sett en musikproducent eller en webbsidetillverkare? Har ni egentligen sett några sådana? När ni målar ut småföretagare är det som hin håle själv, och så är det inte. Jag tycker faktiskt att ni har fastnat i lite gammal rödvinsretorik, om jag skall vara ärlig. Jag tror inte att ni kan skilja på småföretag och ABB. Häromkvällen vid halvtolvsnåret ringde en kvinna. Hon hade sett en sådan annons som LO har gått ut med. Man har satsat 2 miljoner kronor på annonser. Det är mer än vad vi satsade i hela valrörelsen. Hon sade att hon tillhör LO-kollektivet. För några år sedan fick hon ett starta-eget-bidrag. Nu var hon småföretagare, och plötsligt tyckte LO att hon var någonting skumt och fult. Hon kände inte att hon var speciellt skum och ful. Hon tyckte tvärtom att hon gjorde ett fruktansvärt bra jobb. Hon slet med sitt företag 12-15 timmar per dygn nu i början och kunde ta ut högst två veckors semester. Hon jobbade som sjutton med sitt företag. Om det här inte skulle hålla tyckte hon att hon skulle ha rätten att skydda två anställda om det blev arbetsbrist. Hon tyckte det trots att hon hade tillhört LO-kollektivet. Hon sade att hon egentligen gjorde det fortfarande i hjärtat. Det gäller ju att hitta en balans. Men om arbetsrättsreglerna är gjorda för de stora företagen skall man inte inbilla sig att de små företagarna kan leva med dem. Det blir ett strypkoppel på de småföretagen. Här har vi alla, från Vänsterpartiet till Moderaterna, stått och talat om att nu är det viktigt att satsa på småföretagen. Det hörde jag redan 1988/89 när jag satt här, men vad händer? Det händer väldigt lite. Jag tror att man måste inse att arbetsrätt är alldeles utmärkt, viktigt och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Och turordningsreglerna som de är tycker jag fungerar alldeles utmärkt i storföretag. Men i det lilla företaget är det inte rimligt. Om ni känner småföretagare så vet ni att de arbetar på ett helt annat sätt än direktören i ett storföretag. De lägger ned sin själ i detta. De har ingen semester. De arbetar massor med timmar. Skall de då inte få skydda två personer om det blir arbetsbrist? Det är ju det som vårt förslag handlar om. Detta upprör LO centralt. Däremot tycker 44 % av LO:s medlemmar att detta system är ganska korkat, och det förstår jag. LO har satsat 2 miljoner på att tala om att det skall svida i skinnet på miljöpartisterna, särskilt på mig, att det skall bli ett djävla liv och att jag skall akta mig djävligt noga. Detta sägs alltså från LO, ombudsmännens centrum vid Norra Bantorget. Man säger: Du skall akta dig djävligt noga Schlaug. Det är gammal klasskampsretorik, fastän vi står på småföretagens sida. Men LO kan inte skilja på småföretagare och kapitalister, enligt deras vokabulär. Detta är egentligen en ganska liten fråga. Men den har fått väldigt stora konsekvenser om man tänker på vad LO-medlemmarna, av vilka 44 % inte gillar idén, har fått satsa på i kampanjer mot Miljöpartiet. För LO är allting uppenbarligen heligt, och även för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i just denna fråga, ända tills Mona Sahlin kommer med något förslag om att man skall ändra i arbetsrätten. Då blir det säkert annorlunda. Allt som varit skall alltid vara. Jag tror att både LO och ni som stöder det nuvarande regelverket som stryper småföretagen biter er själva i svansen, därför att om man inte anpassar arbetsrättsreglerna till verkligheten kommer hela arbetsrätten att krossas. Och det är någonting som SAF gillar. Genom att inte inse att man måste anpassa arbetsrättsreglerna till verkligheten och småföretagens situation, riskerar man i själva verket hela arbetsrätten. LO har gått ut med en rad påståenden på alla möjliga sätt. Påstående ett: LO påstår att vi stöder högerns syn på arbetsrätten. Nej, vi har ett eget förslag. Vi har inte accepterat de borgerliga partiernas gamla förslag och inte SAF:s heller. Vårt förslag handlar om upp till tio anställda, och turordningskretsar skall inte godkännas. Påstående två: Miljöpartiet underlättar för arbetsgivaren att avskeda folk. Inte ens arbetsbrist skall föreligga har LO sagt i busspropagandan. Det är lögn, och det vet man. Men lögner är kul i retoriken, tycker LO. Därför hävdar man detta. Det är arbetsbrist som gäller, precis som vanligt. Och återanställningsreglerna gäller precis som vanligt, även om LO inte vill låtsas om det. LO påstår att vi vill ge arbetsgivaren rätt att avskeda vem man vill. Det har man spritt, och den uppfattningen har kommit från ett antal LO-distrikt. När man ringer och frågar var de har fått detta ifrån, säger de: Men är det inte så det är? Det har vi hört. Tjusigt! Det handlar alltså om att man skall skydda två personer, inte att man skall ha rätt att avskeda två personer. Man skall få skydda två personer om arbetsbrist uppstår. LO påstår att arbetsgivarens godtycke kommer att breda ut sig. Man får skydda två personer, och jag tycker att det lilla företaget har rätt att göra det. LO påpekar, vilket är sant, att det är obehagligt att komma hem och säga att man inte dög. Men samtidigt kommer det mängder med brev från olika fackförbund där det sägs att man löser detta i alla fall och att man kommer överens med arbetsgivaren, dvs. att man får sparken av facket också. Skall inte det vara obehagligt? Det kanske är ännu mer obehagligt, Hans Andersson, att få avsked både från arbetsgivaren och från facket. Det kanske är värre. Så kom inte och säg att det ena är himlen och det andra är helvetet i alla fall. Någon ordning måste det väl vara på retoriken. LO påstår att vårt förslag innebär att man kan manipulera genom inrättande av små turordningskretsar. Jag vet inte hur många gånger jag har svarat att det i betänkandet står att det inte gäller. Det skall inte vara så. Men lik förbaskat går man ut med detta. Det är samma propaganda, eftersom den slår bra. Man påstår t.o.m. att det i landsting och kommuner nu upprättas LAS-listor för att avskeda gravida, ensamstående och äldre kvinnor i listor om tio och tio. Detta förslag gäller inte kommuner och landsting. Det gäller småföretag med mindre än tio anställda. LO frågar: Varför skall man tvinga fram detta på arbetsplatser där det ändå fungerar så bra mellan arbetsgivare och anställda? Om det fungerar bra så behöver man inte utnyttja det. Det finns ingen anledning. Det är en rättighet för den lilla företagaren, ingen skyldighet. LO påstår att hela arbetsrätten slås sönder. Jag vågar nog säga att det är tämligen marginellt. Men efter att ha hört en del av argumenationen här börjar jag darra på manschetten. Det kanske faktiskt är så att det skall ändras för fler företag. I sådana fall är det en ny tanke för mig. Men ibland när jag hör den retoriken från LO, från Vänsterpartiet och från en del socialdemokrater börjar jag bli orolig. Jag tror att denna kampanj är uttryck för LO:s frustration över sitt eget misslyckande. Man har ju misslyckats på många sätt. LO har ett ointresse för unga människor som aldrig någonsin har en chans att komma in på arbetsmarknaden. Och LO och tydligen också Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett intresse av att värna dem som redan har jobb. Men de som inte har jobb är mindre viktiga. De skall inte komma in på arbetsmarknaden. Jag skall avsluta med att säga att jag har jobbat fackligt, och jag har jobbat i familjens småföretag, och jag tror att vi har hittat rätt balans med vårt förslag. Vi sitter inte i LO:s knä, och vi sitter inte i Svenska arbetsgivareföreningens knä. Vi har vår egen uppfattning, och den uppfattningen är i överensstämmelse med ungefär 44 % av LO-kollektivet.

Fru talman! Chansen att få vara kvar som ung är större med vårt förslag. Det är inte så att man med automatik försvinner från jobbet, men det gör man i dag med de turordningsregler som finns. Att vi inskränker detta till småföretag beror ju på de har det mycket svårare att klara arbetsrättsreglerna. Om du hade känt en småföretagare - det kanske du gör - måste du förstå att det är svårt när man har dagarna fyllda med arbete att sedan sätta sig och juridiskt förhandla med facket. Det drar man sig för. Man orkar inte med det. Jag vet hur många företagare som helst som har det precis på det sättet. Jag vill ställa en fråga till dig, Hans: En småföretagare har tidigare kanske har varit LO-ansluten och har kanske fått starta eget-bidrag. Han eller hon lägger ned mängder av jobb i sitt företag. Om det blir arbetsbrist, tycker du då att det är för mycket begärt att hon eller han skall ha rätt att skydda två anställda? Är det för mycket begärt? Även småföretagaren är en utsatt person, Hans. Småföretagaren befinner sig ofta längst ned i hierarkin när det gäller makt och inflytande. Vi vill skydda dessa småföretagare.

Fru talman! Den sista frågan har ju diskuterats rätt mycket. Jag tycker att de svar som har getts på den frågan hittills har varit väldigt bra. Därför skall jag ägna mig åt något annat. Till att börja med: Inser du inte att det är svårare för unga människor att behålla en plats på arbetsmarknaden om man har den här regeln? Inser du inte det? Förstår du att en liten företagare kan ha det väldigt jobbigt med den här situationen? Man har nog med sitt eget arbete och man är rädd för att gå in i förhandlingar med det stora facket. Kan du inte förstå småföretagarens situation? Vårt förslag innebär inte att den elaka arbetsgivaren får avskeda vem han eller hon vill. Det bygger på att man skall få skydda två anställda innan turordningsreglerna upprättas, innan fack och arbetsgivare förhandlar. Jag tror att det stora felet med Vänsterpartiet när det gäller just dessa frågor är att ni inte kan se skillnad på stora företag och småföretag.

Fru talman! Kampen mot arbetslösheten är socialdemokraternas allra viktigaste uppgift. Nu kan vi säga att vi är på rätt väg. Många jobb har under det senaste året skapats. För att fortsätta denna positiva utveckling krävs det naturligtvis många olika åtgärder. I den vårproposition som vi har lagt fram sade vi bl.a. att vi skall ge grupper med svag ställning på arbetsmarknaden ett förstärkt anställningsstöd. Vi har också sagt att vi skall låta arbetsförmedlingen få mer pengar för tillfälliga personalförstärkningar, varav en del skall användas för att stärka invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och för att planera ytterligare åtgärder för att förbättra företagarnas möjligheter att skapa tillväxt och nya jobb. Vi har förhandlat fram vårpropositionen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De står också bakom dessa förslag. Å ena sidan säger man att man vill vara med och planera åtgärder för att skapa nya jobb hos företagen. Å andra sidan säger man i motionen att anställningstryggheten skall vara sämre i företag med mindre än tio anställda. I företag med t.ex. tre anställda kommer den anställningstrygghet som LAS i dag ger att helt försvinna. Vem kommer då att vilja ta anställning i ett litet företag under sådana förhållanden? I alla fall inte de som har möjlighet att välja. Den huvudregel som nu gäller är att de anställda vid arbetsbrist sägs upp i turordning efter anställningstid. Dessutom kan facket och arbetsgivaren komma överens om avsteg från detta, men då måste parterna vara överens. Arbetsgivaren kan inte bestämma godtyckligt. Den svenska lagen ger arbetsgivaren flexibilitet, men skyddar den anställde mot godtycke. Vi måste också lära oss av historien. Många kvinnor upplever det här förslaget som ett hot, eftersom det är många kvinnor som i dag arbetar i småföretag. Under 1994, när den här regeln gällde förra gången, var det många kvinnor som faktiskt fick sluta sina anställningar. De småföretagare som jag har träffat har inte sagt att det har varit problem med att avskeda. De har i stället framfört att de har haft det svårt med att hitta folk med spetskompetens. Fru talman! Jag kan inte längre hoppas att Miljöpartiet skall dra tillbaka sin motion. Men man kan hoppas att vissa miljöpartister, liksom deras partikollega i Skåne, kommer att ta en annan ställning när vi skall votera om detta nästa onsdag. Är det inte bättre att vi koncentrerar våra krafter på att få små företag att växa och att anställa fler, som vi var överens om när vi diskuterade vårpropositionen, i stället för att göra det lättare att avskeda?

Fru talman! Du sade så här: Vem vill ta anställning i ett litet företag med det nya regelverk som kommer att gå igenom nästa vecka? Vilken vill det? Är det inte svårare att få folk att ta anställning i ett företag där man vet att man nästan med automatik åker ut först, om det blir arbetsbrist? Snarare är det väl lättare att ta anställning i ett företag där man vet att man har chans att stanna kvar, om man är duktig och framåt. Så jag förstod inte den logiken. Barbro Johansson har svarat fyra fem gånger nu på det som sagts om undersökningen om kvinnor. Det är klart att det blir kvinnor som avskedas i kvinnliga branscher. Det är väl inte så konstigt. Dessutom var undersökningen mycket tunn. Det har vi diskuterat fyra gånger nu. Jag tycker inte att Christina Axelsson skall köra den varianten en gång till, för det blir litet konstigt. Christina Axelsson hänvisar till en miljöpartistisk skåning, Ulf Löfgren, som också citerades förut. Om jag skulle citera vad alla socialdemokrater har sagt och låta Christina Axelsson, Johnny Ahlqvist och andra stå till svars, skulle ni blekna. Jag kan t.ex. citera vad Mona Sahlin sade om just turordningsregeln innan hon blev näringsminister.
Fru talman! Det jag sade var: Vem skulle då vilja ta anställning i sådana företag? Inte de som har möjlighet att välja. Det skulle Birger Schlaug ha hört, om han hade lyssnat ordentligt. Man känner sig tryggare om det finns en lagstiftning som innebär att den som är sist anställd också är den som åker först ut. Om det finns möjligheter att skydda eller undanta två personer kan det leda till följande. I ett litet företag med exempelvis fyra anställda kanske två personer anställs den ena dagen. Nästa dag konstaterar man att det är arbetsbrist. Då avskedar man två personer. Inte är det då de som anställdes dagen innan som blir avskedade. Hur länge räcker ens kompetens? Det är viktigt att man känner sig trygg på arbetsplatsen och har det här skyddet.
Fru talman! Det vore kul att höra Christina Axelsson kommentera det jag sade om Ulf Löfgren. Skall jag då citera en massa socialdemokrater, t.ex. Mona Sahlin? Det var bra att vi slutade diskutera undersökningen om kvinnor, för den var lite tunn. Jag förstår fortfarande inte Christina Axelssons resonemang. Om man tar anställning i ett företag i morgon dag, är man den som är sist anställd. Det måste kännas otryggt. Med vår regel har man en rimlig chans att få stanna kvar. Det måste öka tryggheten för den som tar anställning. Jag förstod inte Christina Axelssons resonemang.
Fru talman! Med Miljöpartiets förslag är jag otrygg inte bara när jag är sist anställd. Jag kommer att vara otrygg hela tiden, oavsett hur många som anställs efter mig. Jag vet aldrig vem som får undantaget. Det kanske inte blir jag.

Fru talman! Redan i dag görs undantag från turordningsreglerna om det finns acceptabla skäl, t.ex. för att ta till vara speciell kompetens i ett litet företag. Det görs via förhandlingar mellan arbetsgivare och fack. Facket har givetvis inget intresse av att sänka ett företag och göra alla anställda arbetslösa, Birger Schlaug säger att det inte är något problem om man kan lösa det på annat sätt och komma överens. Då behöver man inte tillämpa regeln. Men problemet är ju att om man inte kommer överens kan arbetsgivaren ensidigt bestämma. Inser inte Miljöpartiet det? I ett särskilt yttrande från de borgerliga partierna, som inte diskuterats speciellt i dag, framgår att man "ser utskottets ställningstagande som ett viktigt steg på vägen mot en mer flexibel och modern arbetsrätt". Jag hörde Birger Schlaug säga i sitt anförande att detta bara skulle gälla små företag. I nästa mening sade han att han funderade på om det inte skulle kunna tillämpas på fler företag. Hur skall Birger Schlaug ha det? Vi tycker att den meningen i de borgerligas yttrande är klarspråk för en entydig klasspolitik. Den borde ni miljöpartister kunna genomskåda och ta avstånd från. Detta är ett första steg för att försvaga arbetsrätten inte på ett modernt sätt, utan enligt gårdagens modell, där arbetsgivaren hade större makt och de anställda och facket mindre makt. Fru talman! För mig är det fullständigt ofattbart att Miljöpartiet väljer att genomföra detta förslag i enighet med en samlad borgerlig opposition mot sina egna samarbetspartier Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt den samlade fackföreningsrörelsen. Om det verkligen fullföljs vid omröstningen kommer förtroendet och därmed det fortsatta samarbetet mellan å ena sidan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och å andra sidan Miljöpartiet att skadas på ett allvarligt sätt. Det blir inte bättre av att Birger Schlaug, enligt en källa som jag inte känner till, hävdar att regeringen tycker att det är ett bra förslag men att man vill slippa genomföra det själv. Har Miljöpartiet glömt det pajaseri som de borgerliga partierna med Bröderna Brothers genomförde i förmiddags? De initierade en debatt med synpunkter på nyval. Det enda syftet var dock att försöka komma in i debatten och få tillfälle att smutskasta och håna samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ser inte ni miljöpartister här i riksdagen att ni låter er utnyttjas för att slå in en kil mellan de tre samarbetspartierna? Miljöpartiet gör politiskt självmål och petar självmant in en pinne in i borgarnas missnöjesbrasa mot denna konstellation. Fru talman! Det känns märkligt att miljöpartister i riksdagen inte förstår detta. Många lokala miljöpartister är mer klarsynta. Det kan man läsa i många insändare i lokalpressen. Jag kan referera gårdagens Värmlands Folkblad. Bo Sundbäck från Åmotsfors skriver att vi behöver en förstärkt arbetsrätt. Birgitta Karstensson, Miljöpartiet, Torsby, skriver att fackets roll i stället skulle stärkas. Hon betecknar Miljöpartiets politik som häpnadsväckande. Marianne Samuelsson kom också till insikt, men hon kom snabbt åter in i fållan. Fru talman! Frågan avgörs inte i dag utan nästa vecka. Jag hoppas att alla miljöpartister i kammaren använder tiden till att tänka över konsekvenserna av beslutet. Vi ser det som en klar provokation mot något som är ideologiskt viktigt för oss. Ni och Moderaterna kallar det för en liten fråga. Frågan är om ni är beredda att ta strid för en liten fråga och riskera att på sikt stjälpa ett gott och positivt samarbete i en rad olika viktiga samhällsfrågor, där det inte finns något bättre alternativ från de borgerligas sida. I andra avseenden säger ni ju att ni inte kan tänka er att samarbeta med de borgerliga. Om man lyssnar på Birger Schlaug får man nästan intrycket att vi skall ha en motsatt turordning, alltså först in först ut. Det skulle verkligen gynna ungdomarna. Att ni i Miljöpartiet inte föreslår det, för att vara riktigt konsekventa.
Fru talman! Apropå detta med att köra ihop med Moderaterna - var det inte Vänsterpartiet som gjorde det alldeles nyss, när det gäller TV-listan? Jag har ett svagt minne av något sådant. Vi säger samma sak efter valet som vi sade före valet. När det gäller samarbetet mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tror jag inte att regeringen har någon större invändning mot att vi driver frågan. Så sent som häromdagen såg jag en rubrik i Dagens Nyheter: Persson rosar mp och risar v. Innehållet stämde också med rubriken. Jag tror inte att detta skadar. Tvärtom väcker det viss respekt att man säger samma sak efter valet som före. Det är inte helt fel i politiken. Det är helt rätt.

Fru talman! Birger Schlaug återkommer till att han tvivlar på att socialdemokraterna egentligen tycker att det är så illa att försämra arbetsrätten. Jag hoppas vid Gud att det inte stämmer. Jag har inga uppgifter om att så skulle vara fallet. Jag kommer att utgå från hur man röstar nästa vecka. Det är avgörande. Vilka personliga åsikter man har struntar jag fullständigt i. Det viktiga är hur man röstar i frågan. I en tid då anställda i både små och stora företag trängs tillbaka på grund av den höga arbetslösheten vill man på ett uppenbart ensidigt sätt stärka arbetsgivarsidan. Sedan kommer man med kommentarer om att det är bra om det går att komma överens. Men om man inte kommer överens innebär förslaget att arbetsgivaren har ensidig makt att bestämma vilka två som skall vara kvar. Kan Birger Schlaug ge några exempel på att facket varit bångstyrigt och kört ett företag i botten så att alla har fått gå, därför att man inte kunnat komma överens? Jag kan ge en rad exempel på motsatsen. Sedan gäller det att ta sina strider. Jag misstänker att Birger Schlaug hänvisar till TV-listan. Såvitt jag vet har den inte varit uppe i något sammanhang, medan det här uppenbart tangerar både arbetsmarknadsfrågor och rättvisefrågor. Om ni åtminstone kunde säga att det här är en mycket viktig fråga men ni säger att det är en liten fråga. Det är samma ordval som Moderaterna har använt. Jag kan inte svara för Socialdemokraterna men vi vänsterpartister ser det här som en uppenbar provokation mot det som vi inom arbetarrörelsen tycker är mycket viktiga principer. Detta kommer på ett allvarligt sätt att skada vårt förtroende för Miljöpartiet i andra sammanhang. Kan man lita på Miljöpartiet? frågar jag.
Fru talman! Ja, det kan man definitivt göra. Vi har gjort det till en viktig princip att säga samma sak efter valet som vi sade före valet. Peter Pedersen hade inte kunnat lita på oss om vi hade gjort precis tvärtom. Jag har inte funnit att vi på något sätt har några problem med samarbetet med regeringen och inte heller med Vänsterpartiet, så det måste vara en liten nyuppfinning att det skulle vara stora problem. Skall man ha känsla för schyst politik finns det nog en väldigt viktig sak. Har man fått en enda röst i valet på att man i glesbygdsriksdag, i näringslivspolitiska debatter eller i hundratals debatter har framfört en åsikt - alltså oavsett om man bara fått en enda röst eller om man fått 10 000 röster - skall man försöka genomföra det sagda i Sveriges riksdag; annars är man icke politiskt hederlig. Dessutom blir det, när det är ett väldigt bra förslag, ännu tyngre.

Fru talman! Birger Schlaug, det är i många fall inget problem över huvud taget. Kan Birger Schlaug ge en rad exempel på att små företag blivit nedlagda därför att facket har vägrat att inse att en eller två personer är viktiga för den fortsatta utvecklingen av företaget? Jag kan inte ge sådana exempel. I den politiska verkligheten krävs det också vissa kompromisser. Jag måste erkänna att varken Miljöpartiet, Vänstern eller Socialdemokraterna har fått igenom exakt det man vill i de överenskommelser som träffas, utan man måste så att säga hitta en lämplig kompromiss. Om man ser att de två andra partierna finner ett förslag uppenbart orättfärdigt och man ändå väljer att så att säga liera sig med fienden och driva igenom det förslaget för att kunna få ett slags politiskt monument - att det kan sägas att Birger Schlaug har varit med och förändrat arbetsrätten - tror jag inte att historieskrivningen kommer att vara speciellt lysande. Jag vill, som sagt, speciellt uppmana Birger Schlaug, som har ett stort inflytande, att verkligen fundera över om det är värt priset att driva igenom det här eller om man kan se över arbetsrätten och komma med andra funderingar och ha lite mer långsiktighet i politiken.

Fru talman! Jag tror att det var Herbert Tingsten som vid något tillfälle påstod att ideologierna är döda. Det är väl lite grann av Miljöpartiets idé att ge sken av att man är liksom varken höger eller vänster. I själva verket är det en omöjlig position. I de allra flesta frågor tar man ställning ideologiskt, oavsett om man vill det eller ej och oavsett om man låtsas om det eller ej. När det gäller arbetsrätten torde det vara uppenbart för de flesta att det handlar om maktfrågor. Arbetsrätten reglerar ju just de frågor där arbetsgivare och arbetstagare ofta har motstridiga intressen. De förändringar man gör stärker den ena eller den andra sidan, flyttar på maktpositioner. Nu är Miljöpartiet på god väg att sätta sig i högerburen. Miljöpartiet, det minsta partiet i riksdagen, har för avsikt att utnyttja sin vågmästarroll och att förändra majoritetsförhållandet, lämna samarbetet och dra undan grundbulten i arbetsrätten, något som Birger Schlaug tycker är kul, en liten fråga osv. Men turordningsregler och anställningstrygghet utgör en grundbult. Det är ingen slump att SAF så hårt driver de här frågorna. Det är ingen slump att SAF så högt nu applåderar Miljöpartiets aningslöshet. Det är heller ingen slump att LO tycker att det är värt att satsa miljonbelopp för att försöka förmå Miljöpartiet att inse vidden av det man gör. Det handlar nämligen om så mycket mer än de direkta förändringar som har kommit fram under den här debatten, även om de i sig är fullt tillräckliga för att trycka på nej-knappen för dem som vill försvara de anställdas rättigheter. Nej, frågan är allvarligare än så. Det är det som både SAF och LO inser. Rycker man undan anställningstryggheten för alla anställda på småföretag - det är faktiskt det som det handlar om; ingen vet ju vilka två som skall undantas - handlar det om att ingen har anställningstrygghet. Gör man det då öppnar man för arbetsgivarmakt i alla andra frågor. Man tar bort grindvakten, försvagar de anställdas position i löneförhandlingar, i frågor om arbetsmiljö, arbetstider, arbetsvillkor osv. Det är därför som frågan har en sådan dignitet för SAF och LO, och det är därför som Barbro Johansson har haft fyra jobbiga veckor. Men detta är ingenting jämfört med det tryck som Miljöpartiet nu utsätter arbetstagarna och den framtida arbetsrätten för. Tänk efter! Tänk om!

Fru talman! Jag skall bara berätta en kort historia här. Det är nämligen så att min son Daniel arbetade på LO:s kansli, och han tyckte faktiskt att det var väldigt roligt att arbeta där. Men valet närmade sig och man fick reda på att Daniels mamma var miljöpartist och kandiderade till riksdagen. Man frågade därför: Daniel, vad tänker du rösta på i valet? Daniel var aningslös och ärlig och svarade att han skulle rösta på Miljöpartiet. Han ville naturligtvis stödja sin mamma. Ganska snart därefter fick Daniel avsked från LO. Ingen turordningsregel gällde. Man kan säga att han hade framfört lite kritik; han röstade ju inte på Socialdemokraterna utan på Miljöpartiet. Därefter fick han alltså avsked från LO - utan att någon turordningsregel gällde.
Fru talman! Jag kan självklart inte gå in på just den situation som Barbro Johansson beskriver eftersom jag inte känner till den. Men det här är ett exempel på hur arbetsgivaren kan hantera en person som tycker något olämpligt, beter sig olämpligt, kritiserar e.d. Den personen kan man avskeda. Det är precis vad ni nu vill förstärka - det är ju precis vad ni nu vill åstadkomma.

Fru talman! Jag skall försöka att denna sena timme inte bli alltför långrandig. Först vill jag yrka bifall till reservation 3 som är lagd av fem partier. Vi kristdemokrater är ett av de partierna. Indonesien. Vi vet ju att Indonesien under en lång följd av år har gett uttryck för en verklig brist på respekt för de mänskliga rättigheterna, inte minst när det gäller behandlingen av Östra Timor och dess befolkning. Utskottet har tagit del av rapporter som har kommit från FN:s kommission för mänskliga rättigheter och från FN:s särskilda rapportör för detta land. Det har också varit människorättsorganisationer av olika slag, bl.a. Human Rights Watch och även årsboken från USA:s Statedepartment. Vi har tvingats konstatera att förhållandena inte har blivit bättre. I det betänkande som vi skrev om mänskliga rättigheter för ett tag sedan konstaterade vi att en process hade kommit i gång när det gällde Indonesien visavi Östra Timor. Man hade från Indonesiens sida uttryckt att man kunde tänka sig att människor skulle få rösta om hur Östra Timor skulle styras. Men vi vet att oroligheterna efter detta har blossat upp och förtrycket fortsätter. Många människor far illa. Vi har inte sett någon anledning att ändra vår uppfattning. När det gäller krigsmaterielexport till Indonesien anser vi inte att någon sådan skall förekomma, inte ens när det gäller följdleveranser. Det är inte kutym att vi ofta uttalar oss om exporten till enskilda länder. Men att detta över huvud taget skall kunna ske vänder jag mig absolut emot. Jag menar att vi som riksdag, vi som utskott, vi som enskilda riksdagsledamöter har all rätt att uttrycka vår uppfattning och även ställa krav på regeringen, även om deras hanterande av en del frågor sker genom vissa myndigheter. Vi förstår att vi inte direkt kan gå in och säga att myndigheten eller regeringen omedelbart skall förfara på ett visst sätt. Men vi kan föra fram frågan och vi kan uttrycka vår uppfattning, som i det här fallet, då vi tycker att följdleveranser inte bör förekomma så länge situationen är sådan den är. Det var faktiskt så att i det betänkande som skrevs, 1998/99:UU3, som handlade om mänskliga rättigheter, vågade sig utskottet ändå på att säga att utskottet utgår från att några följdleveranser inte genomförs till Indonesien förrän utredningen presenterats. Detta är dock en uppfattning från utskottets sida. Jag var inte med vid det sista sammanträdet, då detta slutbehandlades. Jag vet inte om man då diskuterade om detta skulle föras in och om man avförde det därför att utredningen kommer så snart. Den skulle ha kommit i slutet av mars, men såvitt jag förstår rör det sig om endera dagen. Men man har ändå här uttryckt en uppfattning. Man tycker i alla fall inte att det skall genomföras förrän utredningen har presenterats. Vi menar att det finns fullt fog för att ha detta yrkande i vår reservation eller att uttrycka i en reservation att vi inte håller med utskottet, som anser att man inte bör uttrycka en uppfattning. Jag yrkar alltså bifall till den här reservationen. Vi skrev en motion från kristdemokraternas sida som också handlade om några andra frågor. Jag skall bara i korthet nämna ett par av de krav som vi hade. När det gäller ett vapenembargo till Indien och Pakistan tyckte vi att Sverige i EU och FN skulle verka för detta. Det har också blivit avstyrkt. Vi tycker att det är viktigt att frågan tas upp i internationella sammanhang. Sedan har vi begärt att Sverige skall uppmana länder till vilka svensk vapenexport sker att rapportera till FN:s vapenhandelsregister. Det svaras att Sverige verkar för detta, men det sägs inte direkt om man gör det i direktkontakt med de här länderna. Jag är lite förvånad över att man har avstyrkt motionskravet, därför att vi kräver faktiskt inte det som man sedan behandlar i svaret. Vi kräver inte i vårt motionsyrkande att man skall införa detta som ett kriterium. Vi har också sagt att vi tycker att Sverige skall vara pådrivande för en förbättrad europeisk etisk kod för vapenexport. Det blir besvarat och vi vet att Sverige har agerat för den här frågan, även om det föreföll oss att Storbritannien var det land som agerade mest. Men vi menar att man måste fortsätta på den här vägen, därför att de krav som nu finns i en kod inte är bindande.

Fru talman! Ärade ledamöter och protokollsläsare! Vapenexportfrågan har kommit i fokus under 90 talet på grund av två stora händelser. Den första var Irakkriget 1990 och det hot som Saddam Hussein utgjorde och utgör mot omvärlden. Det är bara att konstatera det faktum att Saddam Hussein skulle ha varit en politisk nolla utan den omfattande vapenexport som skedde till Irak under hela 80-talet. Det var den som gjorde Saddam Hussein till den farliga politiker han blev. Det är en vapenexport som har kostat ett oerhört mänskligt lidande och oerhört mycket pengar om man ser till de FN-insatser som har gjorts. Det är en vapenexport som också i dag kostar i stort mänskligt lidande. Det var Sverige som exporterade krut till flera miljoner italienska landminor som Saddam Hussein spred ut över irakiska Kurdistan och som dagligen skördar människoliv, främst kvinnor och barn. Den andra stora händelsen som har satt vapenexporten under strålkastarljuset är kriget i det forna Jugoslavien, som bekräftar utvecklingen mot att krigen blir alltmer lokala och regionala, vilket ställer helt andra krav på FN, till skillnad mot tidigare, då krigen i huvudsak var mellanstatliga. För varje FN mission med fredsfrämjande insatser från olika nationer innebär det att alltfler nationaliteter kommer att komma i kontakt med olika krig runt om i världen. När grabbar kommer hem i svart plastsäck, dödade av det egna landets vapen, sätts obönhörligen vapenexporten i blixtbelysning. Det har gjort att vapenexportfrågan har förts upp på både nationella dagordningar och FN:s dagordning. Jag tror att just Jugoslavien sätter fokus också på svensk vapenexport. Jugoslavien var det tredje största köparlandet av svenska vapen under 80-talet. Vi såg hur serberna i april 1994 använde svenskexporterade Bofi-kanoner för att beskjuta humanitära hjälpflygningar i FN-regi in till Bosnien. Vi kan med ganska stor säkerhet anta att de svensktillverkade och svenskexporterade kanonerna också nu används av serbisk militär och kanske beskjuter flygplan som det finns norska och amerikanska pojkar i. Hade Sverige varit med i Nato, vilket vissa partier här i riksdagen oförblommerat pläderar för, kanske vi hade haft en situation där svenska pojkar hade kommit hem i svart plastsäck, dödade av svenskexporterade vapen. Det belyser problematiken som den ser ut i dag, med vapenexporten och FN:s ökade roll i olika lokala och regionala krig. Vapenhandeln i världen i dag utgör ett av de största hindren för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling i tredje världen. Vi vet att vapenexporten förlänger och förvärrar krig. Utan kontinuerliga leveranser till krig i länder som saknar egen krigsindustri kan krigen inte pågå. Ett konkret exempel är Iran-Irak-kriget: 9 år, 1 miljon döda, 40 länder som försåg kriget med vapen. Sverige var ett av dem. Vi vet också att export till diktaturer förstärker diktaturerna och effektivt motverkar alla möjligheter till utveckling av demokrati. Vi vet att av världens närmare 30 miljoner flyktingar flyr över 90 % från krig som i huvudsak förs i den fattiga delen av världen, med vapen som sålts från de rika länderna. Vi har t.ex. kurder som flyr till Sverige från minfälten i Kurdistan, just från minor som är fyllda med sprängämnen exporterade från Sverige. Vi vet också att underutveckling och extrem fattigdom förstärks. Olika FN-utredningar visar på ett tydligt samband mellan export av vapen till ett fattigt land, som i vissa fall t.o.m. lånar pengar utomlands, och ökad analfabetism och spädbarnsdödlighet. Man cementerar på ett effektivt sätt fortsatt underutveckling och extrem fattigdom. I dag har man en överkapacitet i krigsindustrin. Det har vi också i Sverige, 25-30 % överkapacitet. Det finns en risk för att man försöker lösa problemet genom att exportera sig ut ur krisen. Det är en helt fel väg. Svensk vapenexport står i kontrast och konflikt med Sveriges utrikespolitiska målsättning om att bidra till fred och stärka demokratin. Därför är det viktigt att ha en mycket restriktiv politik. Fru talman! Jag vill i det här sammanhanget yrka bifall till reservation 1. Tack!

Fru talman! Vår säkerhetspolitik har under en mycket lång tid varit uppbyggd kring den militära alliansfriheten och kring ett starkt och allsidigt försvar med vars hjälp vi har kunnat trygga vår självständighet och frihet. En viktig förutsättning för denna inriktning av säkerhetspolitiken har varit en kvalificerad inhemsk försvarsindustri. Med dess hjälp har vi kunnat utveckla, tillverka och underhålla vapensystem som har varit anpassade till våra speciella förhållanden. Det har gett oss en trygghet. Det har minskat risken för att vi skulle utsättas för utländska påtryckningar. Detta har verksamt bidragit till att stärka vår trovärdighet i vår militära alliansfrihet. Vi har internationellt sett haft en mycket hög självförsörjningsgrad när det gäller militär utrustning. Men det svenska försvarets beställningar har inte räckt till för att vidmakthålla den kvalificerade industriella kapacitet som vi ansett oss behöva. Därför har export av krigsmateriel varit ett element i vår säkerhetspolitik. Vi har varit beredda att acceptera en viss export för att kunna upprätthålla en kvalificerad försvarsindustri. Sverige bedriver en ansvarsfull och restriktiv krigsmaterielexportpolitik som vi inte har anledning att skämmas för i ett internationellt perspektiv. Betydande förändringar har ägt rum i vårt närområde under 90-talet, förändringar som även påverkat den hotbild som vårt försvar skall vara inriktat på. En inhemsk försvarsindustri måste dock alltjämt anses utgöra en säkerhetspolitisk tillgång. En produktionskapacitet måste finnas för att möjliggöra en återtagningsförmåga och för att underlätta för framtida anpassningar i Försvarsmakten. Regeringen lämnar sedan 1985 en skrivelse till riksdagen som redovisar den svenska krigsmaterielexporten. Den skrivelse som vi i dag diskuterar redovisar hur exporten såg ut 1997. Under 1997 har tillstånd beviljats för försäljning av krigsmateriel till ett värde av ungefär 5 miljarder kronor. Hälften har varit krigsmateriel för strid, andra hälften övrig krigsmateriel. Utskottet framhåller i sitt betänkande att det kalla krigets slut har resulterat i en ny omvärld med dramatiskt minskade väpnade styrkor och därmed en kraftigt reducerad internationell vapenhandel. Från Efter 1995 har dock kunnat konstateras en mindre uppgång. För svensk del har sysselsättningen inom försvarsindustrin minskat från 23 000 anställda 1990 till lite över 14 000 år 1997. Fru talman! Sverige erkänner varje lands rätt att ha ett eget försvar. Det är en princip som vi godtagit i FN-stadgan. Svenska folket anser med överväldigande majoritet att vi behöver ett militärt försvar. Visst, vi har gjort neddragningar de senaste åren, men vi kan inte avhända oss denna yttersta garant för Sveriges säkerhet och självständighet. Andra folk skall också kunna göra samma val. Inget folk har ännu i fria val helt gett upp sina försvarsmöjligheter utan att försäkra sig om annat militärt skydd eller stöd. Erkännandet av rätten till självförsvar innebär att andra länder också skall ha rätt att köpa vapen, också av oss, precis som vi får köpa vapen utomlands. Denna rätt att köpa kan dock förverkas. Vi förbehåller oss i Sverige rätten att vägra export till stater som är inblandade i yttre konflikt, har inre stridigheter eller som omfattande och grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Vår exportpolitik är bland världens strängaste, om inte världens strängaste. Stater som lever upp till de tre kraven får köpa. Vi har haft samma krav i 40 år. Den svenska politiken har alltså inte liberaliserats. Det är däremot glädjande att många tidigare otänkbara mottagarländer för svensk vapenexport nu klarar våra höga krav. Det är en naturlig konsekvens av att politisk frihet och demokrati sprider sig i världen. Flertalet länder i världen är dock fortfarande uteslutna från export. Att demokrati och fredliga konfliktlösningar har gjort framsteg innebär att världens samlade militärutgifter sänkts med en tredjedel på tio år. Det är mycket lovande och betyder att förmågan att starta krig minskat till förmån till en mer rimlig och balanserad försvarskapacitet. Fru talman! En ny och viktig framgång för spridningskontrollen var att EU:s länder förra sommaren enades om en uppförandekod som ger stöd åt att förhindra farlig vapenexport motiverad av kortsynta vinstintressen. En viktig nyhet i koden är notifieringsmekanismen, som innebär att de nej-besked som ges i Sverige blir en faktor som övriga EU medlemsländer måste väga in när de i sin tur överväger export av motsvarande materiel till samma destination. Sverige har deltagit aktivt och konstruktivt till arbetet med att utforma den europeiska uppförandekoden för vapenexport. Låt oss göra ett tankeexperiment. Vi avstår från export för att freda våra samveten och därmed lägger ned hela vår försvarsindustri. Det är inte givet att världen skulle bli fredligare för det. Antagligen skulle leverantörer försvinna. USA:s redan i dag nästintill världsmonopol på marknaden skulle stärkas. Världen är redan i dag farligt nära en sådan situation. Då skulle för det första den amerikanska kongressen bestämma vilka stater som får lov att ha ett modernt försvar och vilka som inte skulle få det. För det andra skulle ett hemskare perspektiv öppnas. Stater som nekas tillräckligt eget konventionellt försvar skulle hänvisas till enklare och faktiskt mycket billigare och råare alternativ, biologiska och kemiska vapen. Värst av allt: Det skulle också kunna ge argument åt flera att följa Indiens, Pakistans, Israels och Nordkoreas mardrömslika lek med kärnvapen. För det tredje skulle vår trovärdighet som militärt alliansfritt land allvarligt skadas om inte vi skulle upprätthålla en försvarsindustriell kompetens. Vi bör alla i denna kammare erkänna att valen inte är så enkla. Alla vapen är av ondo, och vi måste jobba för deras slutliga avskaffande, men det sker inte genom att de goda krafterna görs försvarslösa. Fru talman! Låt mig få säga någonting om den diskussion som har varit om JAS-exporten, eftersom det är den som lite grann hängt över den debatt vi haft i utrikesutskottet med anledning av den här skrivelsen. JAS Gripen-exporten handlar om samarbete demokratier emellan. I Chile och Sydafrika är dessutom alla partier i båda parlamenten för den pågående upphandlingen. Regeringen stöder Saabs och övriga Gripengruppens tillåtna export, men alla ekonomiska frågor är företagens eget ansvar. De står för åtagande om t.ex. motköp och industriinvesteringar. Svenska staten däremot är den enda som hittills har köpt Gripen och kan därför redogöra för om hur vi utnyttjar planet och hur vi utbildar våra piloter. Köparna behöver ha förtroende för att leveranserna sker ordentligt, att man får ta del av teknologisk utveckling och att man öppet kan diskutera tekniska och eventuellt andra problem. Därför krävs ett förtroende regeringar emellan. Det finns mellan Sverige och såväl Sydafrika som Chile, inte minst genom vårt långvariga och starka stöd till befrielsekampen och motståndet mot militärdiktaturer. Sydafrika - Chile och andra länder - vill säkra sin självständighet och stabilisera sin nyvunna demokrati. De vill visa att demokratisk och civil kontroll över militären bäst tillvaratar landets intressen. De vill frigöra sig från stormaktsdominans - i synnerhet USA som stödde diktatorerna. De ser Sverige som ett bra land för försvarssamarbete, eftersom vi har samma syn och inga egna stormaktsintressen. Det gör mig stolt, fru talman. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på alla reservationer.

Fru talman! Det Urban Ahlin sade låter bra, och jag hoppas att jag har fel i mina farhågor om att den svenska exportpolitiken skall liberaliseras som ett medel för att hantera industrins överkapacitet. Tyvärr finns det många exempel på att det råder en skillnad mellan ord och handling. Urban Ahlin säger att Sverige inte exporterar till diktaturer och att Sverige förbehåller sig rätten att säga nej. Jag vet att flera diktaturer är intresserade av svenska vapen, inte minst diktaturerna i Mellersta östern. Jag vill ställa en konkret fråga. Flera länder har uttryckt intresse de senaste åren. Saudiarabien är ett land som betraktas som en av världens mest totalitära diktaturer. Det är ett land där förtrycket omfattar precis hela samhället. Det råder censur över press, radio och TV. Yttrandefrihet, mötesfrihet och religionsfrihet saknas helt. Kritik mot regeringen är förbjuden. Försvarsadvokater är förbjudna. Rättegångar hålls inför stängda dörrar. Avrättningar och tortyr sker på ett summariskt sätt. Det finns rapporter från Enligt riksdagens beslut bör krigsmaterielexport till stater där det förekommer "omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter" inte godkännas. Saudiarabien kränker de mänskliga rättigheterna grovt, omfattande och systematiskt. Är Saudiarabien ett land som det socialdemokratiska partiet säger nej till, dvs. följer riktlinjerna och intentionerna?
Fru talman! Lars Ångström vet mycket väl att Sveriges riksdag inte beslutar vilka länder som Sverige skall exportera vapen till. Sveriges riksdag har beslutat om de riktlinjer och de lagar som styr över krigsmaterielexporten. För detta har riksdagen skapat en inspektion. Det finns ett exportkontrollråd som faktiskt rådgör i dessa ärenden. Om jag inte missminner är Lars Ångström Miljöpartiets ledamot i Exportkontrollrådet. Frågan avgörs inte i kammaren. Den avgörs av de lagar som har stiftats här och i ett försök att finna konsensus mellan partierna i Exportkontrollrådet. Där sitter Lars Ångström med. Låt mig ställa en fråga till Lars Ångström om en sak jag tycker är fullständigt obegriplig. Det gäller reservation nr 4 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Där framgår att Sverige inte skall exportera JAS 39 Gripen till länder som Sverige samtidigt ger bistånd till. Det måste bero på att man tycker att det inte är rätt av det landet att satsa sina pengar på militärt försvar eller att köpa svenska JAS och att pengarna skall användas till något annat. Låt mig gärna erkänna att Lars Ångström en gång i tiden var inbjuden till min SSU-klubb i Mariestad. Under min tid i SSU Mariestad samlade vi in pengar till Isolera Sydafrika-kommittén. Vi ville avskaffa apartheid. Vi ville att de svarta i Sydafrika skulle få avgöra sin egen framtid. Nu gläds vi alla åt att de i fria demokratiska val kan välja sitt eget parlament och sina egna parlamentariker, som själva väljer hur de vill utveckla sitt samhälle. De gör en fantastisk neddragning på sitt militära försvar, och de vill modernisera det. De ser sig ut över världen och säger att de vill ha ett bra flygplan. De vill samarbeta med ett land de kan lita på. Då visar det sig att de vill köpa svenska produkter. Då säger Miljöpartiet: "Nej, vi skall inte sälja JAS 39 Gripen till länder som Sverige ger bistånd till." Men om vi säger nej, och Sydafrika i stället köper ett amerikanskt flygplan, skall vi avbryta biståndet?
Fru talman! Urban Ahlin svarade inte riktigt på min fråga. Han gav en felaktig beskrivning av hur besluten fattas. Det är inte enskilda ledamöter i Exportkontrollrådet som avgör detta, utan det är partierna i Sveriges riksdag som har en uppfattning om vilken typ av exportpolitik som Sverige skall föra. Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer med ett konstaterat förtryck av hela befolkningen? Det måste vara enkelt att svara på den frågan. Vad har socialdemokratiska partiet för uppfattning, som man när det blir aktuellt kommer att föra i Exportkontrollrådet? Sedan var det Urban Ahlins fråga till mig om export av JAS till Sydafrika. Det finns först och främst en stark opposition i Sydafrika mot ett beslut som har fattats om att köpa dyra vapensystem. Man menar att de pengarna hade gjort större nytta för stabiliteten, demokratin och utvecklingen av samhället på andra områden än på det militära området. Vi måste förbehålla oss rätten att tycka att ett lands beslut är bra eller dåliga och om Sverige vill bidra till bra eller dåliga beslut. Den rätten har vi, och den skall vi utnyttja.
Fru talman! I fråga om Saudiarabien har jag redan redogjort att Sveriges riksdag fastställer riktlinjerna och hur lagen ser ut. Sedan är det upp till inspektionen, regeringen och Exportkontrollrådet att arbeta vidare med frågan. Jag kommer inte att stå här och säga ja eller nej till något specifikt land. Vi har valt denna ordning för att situationen i respektive länder kan förändras oerhört snabbt. Det är därför det finns ett exportkontrollråd, där Lars Ångström har glädjen av att vara en av ledamöterna. Lars Ångström skall inte försöka slingra sig undan min fråga. Ni har skrivit en reservation tillsammans med Vänsterpartiet där ni säger att det är fel av Sydafrika att köpa JAS 39 Gripen bara för att vi ger bistånd till dem. De borde använda pengarna till något annat. Jag gick runt med bössan på torget i Mariestad och samlade in pengar för att de skulle slippa kolonialherrarnas styre över sig själva. När de i sina fria, demokratiska val väljer ett parlament som faktiskt vill köpa JAS 39 Gripen säger Miljöpartiet: "Ajabaja! Vi vill inte sälja till länder som vi ger bistånd till." Då måste det betyda att om Sydafrika vänder sig till något annat land för att köpa flygplan därifrån, skall vi avbryta vårt bistånd. Lars Ångström sade alldeles nyss att Sverige förbehåller sig rätten att tycka att vad vissa länder gör är bra eller dåligt. Ja, det kan vara så att vi också tycker att de skall använda pengarna till något annat. Men de har demokrati i sitt land. När den demokratin har valt ett parlament som vill köpa ett svenskt flygplan, säger Miljöpartiet nej. Miljöpartiet vill att vi skall sätta oss till doms över dem. För mig är detta fullständigt obegripligt. Miljöpartiet kopplar detta i sin reservation till biståndet. Varenda en som läser riksdagsprotokollet och reservationen förstår att det är detta som är Miljöpartiets baktanke. Om Sydafrika köper sitt plan någon annanstans skall vi skära ned biståndet. För då har Sydafrika visat att man inte kan fatta tillräckligt bra beslut i Sydafrikas parlament. Det har Lars Ångström gett klart besked om i dag.

Fru talman! I denna sena timme behandlar vi alltså regeringens skrivelse 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997. Samtidigt behandlar vi motioner som har väckts med anledning av skrivelsen och även motioner från allmänna motionstiden. Först vill jag klargöra att vi moderater i stort delar utskottsmajoritetens bedömningar. Vi har inte fogat några reservationer. Men jag vill ändå utnyttja detta tillfälle att utveckla den moderata synen på svensk krigsmaterielexport. Exportberoendet är i delar av försvarsindustrin redan i dag väldigt högt. Detta beroende kommer att öka ytterligare, eftersom de svenska beställningarna på grund av regeringens nuvarande försvarspolitik kraftigt kommer att minska. För att svensk försvarsindustri skall kunna överleva och därmed den inhemska kompetensen överleva krävs internationellt samarbete försvarsindustrier emellan. På detta område finns det sedan juni 1998 en överenskommelse mellan de sex viktigaste krigsmaterielproducerande länderna inom Europeiska unionen, nämligen Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Arbete pågår nu för att underlätta det här samarbetet. Det fortsätter alltså utifrån överenskommelsen 1998, bl.a. avseende leveranssäkerhet mellan länder och avseende konsekvenser av exportkontroll. Vi tycker att det här initiativet är mycket bra. Att åstadkomma en harmonisering av i första hand tillämpning och i andra hand regelverk för de länder som är aktuella för samarbete med svensk försvarsindustri är svårt men viktigt. Det som är särskilt väsentligt i det här samarbetet är regelverket för export till tredje land. Vi moderater anser att det är angeläget att få gemensamma EU-regler för export av försvarsmateriel. Den europeiska uppförandekoden är ett första steg i rätt riktning, och Sverige måste vara pådrivande för att de samarbetsinitiativ som pågår också skall leda till gemensamma regler för export av krigsmateriel och strategiska produkter. Det är produkter som i snabbt ökande grad utvecklas och produceras gemensamt i flera länder. Till exportfrågorna hör också hur dessa skall hanteras av statsmakter och myndigheter. Enligt vår moderata uppfattning bör försvarsindustrin få allt det stöd som behövs för att kunna göra affärer med de länder som försäljning godkänns till. Vi tycker att regeringens initiativ till att se över nuvarande stöd till svensk försvarsindustris exportansträngningar är bra. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig först stödja Ingrid Näslunds argumentation angående reservation nr 3 och Indonesien. Jag har förstått av Urban Ahlins anförande att han har pläderat starkt för en svensk vapenexport. Det kan man göra. Det finns inget yrkande i det här betänkandet eller i någon reservation som säger att vi skall upphöra med all svensk vapenexport. Den diskussionen kan vi ta senare. Det är däremot obegripligt att socialdemokraterna gör gemensam sak med moderaterna i att avslå ett yrkande om att avbryta krigsmaterielexport till Indonesien. Det stämmer inte med den allmänna argumentation som Urban Ahlin i övrigt för. Tvärtom hyllar han principerna som bygger på att svensk krigsmaterielexport i lag är förbjuden och att undantag skall medges för att sådan export skall kunna förekomma. Låt mig också stödja Lars Ångströms argumentation för reservation nr 1 om ett demokratikriterium och kvinnoperspektiv. Låt mig bara säga att jag tycker att det är lite märkligt att ett parti som Folkpartiet inte stöder denna reservation. För Folkpartiet är tydligen demokratin och värnandet om den underställd viljan att värna Sveriges roll som vapenmånglare. Låt mig också yrka bifall till reservation nr 4. JAS är det dyraste exemplet i svensk historia vad gäller utvecklandet av svenska vapensystem. Planet har kostat och kostar miljarder kronor. Nu gäller det för förespråkarna att se till att man får igen på gungorna vad man har förlorat på karusellerna. Då kastas principerna över ända. Export av JAS 39 Gripen kan göras till länder oavsett om militären står under full civil kontroll eller om de utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och utvecklingspolitiska konsekvenserna har utretts angående export till de länder som det handlar om. Jag frågar mig: Har någon sådan utredning gjorts av vad de säkerhetspolitiska konsekvenserna blir för regionerna, t.ex. om JAS exporteras till Sydafrika, Brasilien, Chile eller Filippinerna? Urban Ahlin försöker vältaligt försvara t.ex. JAS export till Chile, men vad är det för fel på det föreslagna tvååriga moratoriet för försäljning av högteknologiska vapen till Latinamerika? Det har framkommit just därför att man ser risken för en stor upprustning i regionen. Vad är det för fel att vi deltar i det moratoriet? Och vad är det för fel att inte exportera JAS 39 Gripen till länder där militären inte står under full civil kontroll? Svensk vapenexport är enligt lag förbjuden, men tyvärr har undantagen från förbudet blivit så många och så omfattande att vi närmast fått en principlös praxis. Ändå finns det vissa hårda restriktioner. Brott mot mänskliga rättigheter, konfliktsituationer där freden hotas och krig är sådana exempel där vapenexport och krigsmaterielexport inte får förekomma under några omständigheter. Min fråga är då: Kommer dessa regler att följas? Det borde innebära ett omedelbart stopp för alla krigsmaterielleveranser till Natoländer. Det här återkommer vi till i senare debatter. Fru talman! Ibland verkar det som om socialdemokraternas politik vad gäller krigsmaterielexporten fungerar enligt samma princip som Groucho Marx formulerade: Detta är mina principer. Passar de inte så har jag andra. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Jag har en fråga till Lars Ohly, och den handlar just om reservation nr 4, som han yrkade bifall till. Det gäller export av JAS 39 Gripen. Jag vet inte hur ni i Vänsterpartiet gjorde under era Lenintavlor på väggarna, om ni hade några bössor för insamling till Isolera Sydafrika-kommittén. Jag hade det i alla fall. Jag gjorde det därför att jag ville bli av med apartheid och införa demokrati i Sydafrika. Jag var ganska aktiv i det här, och jag arbetade hårt för det. Jag tyckte att också Vänsterpartiet under den tiden var en av de krafter som verkade för att få bort apartheid och att låta invånarna i Sydafrika själva avgöra sitt framtida öde. Av vilken anledning tycker Lars Ohly att han är en bättre domare att avgöra deras framtid än vad deras valda representanter är i sitt eget parlament?
Fru talman! Jag var i Sydafrika i somras, och jag träffade oerhört många som ifrågasatte den starka satsning på upprustning av nya högteknologiska vapensystem som nu genomförs i Sydafrika. Det finns inte för mig någon automatik i att bara därför att man har stött trepartsalliansen ANC och stöder befrielsekampen tar man över ståndpunkter som de formulerar när de har fått makten. Min motfråga blir i stället: Anser Urban Ahlin att rustning över huvud taget kan påverka biståndet eller biståndets storlek? Är det rimligt att i något fall sätta rustningens storlek i relation till det bistånd som Sverige ger till olika länder?
Fru talman! Det sista var väldigt intressant. Vi socialdemokrater har inte någon gång kopplat biståndet till vår vapenexportpolitik. Det är Vänsterpartiet och Lars Ohly, som står bakom den här reservationen, som säger att om länder handlar med sådana saker som vi inte tycker är bra skall vi genast se över vårt bistånd. Det är väl det som står i reservationen? Eller skall vi vara något slags lustigkurrar här uppe i Norden och säga att vi ger bistånd men att man inte skall köpa av oss, utan gärna köpa av någon annan? Det är väl det som det betyder, att vi inte skall exportera till länder som vi ger bistånd, att om de använder pengarna så illa skall vi inte fortsätta att ge dem bistånd? Det är väl det man skall utläsa här. Lars Ohly sade att han var där nere och mötte många som var i stark opposition. Jag är helt övertygad om det. Det är samma här, att det finns många utanför kammaren som är i opposition mot vad riksdagen har beslutat. Men det är det som är demokrati. Det kanske är det som skiljer oss. Det kanske är lite för mycket inspiration av Lenin uppe på väggen som avgör vad som är demokrati för Vänsterpartiet. Lars Ohly talade om de stora satsningar som Sydafrika helt plötsligt skall göra. Det kan vara intressant för Lars Ohly att veta att 1989 gick 59 % av BNP till försvarsutgifter, och 1998 var det 1,4 % av BNP. Det är alltså en dramatisk neddragning av de militära kostnaderna. Det är därför man vill ha JAS 39 Gripen; det är ett modernt och billigt vapen. Men Lars Ohly vill, sin vana trogen från mannen på väggen, ta ifrån vissa människor deras rätt att välja sina egna representanter i parlament och att få avgöra landets framtid.
Fru talman! Det är ett oerhört fattigdomsbevis att en debattör i Sveriges riksdag börjar vifta med Lenin i debatten därför att argumenten tryter. Jag tar gärna en diskussion om Lenin, framför allt om hans oförrätter och om det som han har stått för som har inneburit lidande i historien. Men det är knappast det denna debatt handlar om. Jag tycker att det är en dålig debattstil av Urban Ahlin. Opposition får inte bara finnas utanför riksdagen i min värld. Den får också finnas i riksdagen. Jag förbehåller mig rätten att uttrycka den mening som mitt parti har och som också väldigt många progressiva radikala människor i Sydafrika har. Min fråga till Urban Ahlin var: Har rustningstakten eller antalet rustningar i ett land som får bistånd av Sverige någon som helst påverkan på svensk biståndspolitik? Då svarar Urban Ahlin på en annan fråga. Han säger: Nej, det har ingenting med svensk vapenexportpolitik att göra. Min fråga var: Har det med svensk biståndspolitik att göra? Svaret, Urban Ahlin, är ja. Enligt socialdemokratin är det tveklöst så att det har med vartannat att göra. I fallet Indien innebar kärnvapensprängningarna en omedelbar frysning av allt svenskt bistånd. Självklart tycker jag att det handlar om att sätta den mängd pengar som avsätts och den satsning som ett land gör för att rusta upp i en region som knappast behöver mer av högteknologiska vapen i samband med svensk biståndspolitik och vårt bistånd. Ja, det tycker jag, i likhet med den svenska regeringen.

Herr talman! Anders Ygeman har uppmärksammat handeln med svarta hyreskontrakt och ställt en rad frågor till mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med problemet. Jag är helt överens med Anders Ygeman om att svarthandeln är ett allvarligt problem som måste bekämpas kraftfullt. Enligt gällande rätt är det straffbart för både hyresvärd och hyresgäst att kräva ersättning av någon för att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet. Först och främst vill jag betona de rättsvårdande myndigheternas ansvar för att bekämpa den svarta handeln med lägenheter. Det är i första hand en uppgift för polisen att ingripa mot förfarandet. Det kan på goda grunder antas att det i vissa fall finns ett samband mellan den här verksamheten och annan organiserad brottslighet. Jag avser att i lämpliga sammanhang ta upp de här frågorna vid mina kontakter med företrädare för polis och åklagarväsendet. En ökad polisiär aktivitet kan behöva innefatta en kartläggning av vilken omfattning handeln har och hur den bedrivs. Mot den bakgrunden anser jag inte att det finns anledning att ta något initiativ till en sådan utredning som Anders Ygeman har begärt. Förbudet mot att ta betalt för en hyreslägenhet finns bl.a. för att förhindra att en hyresgäst tvingas betala någon annan ersättning för lägenheten än hyran. Endast hyra som är skälig enligt hyreslagens bruksvärdesregel får tas ut. Bruksvärdesregeln innebär att hyresnivåerna i viss utsträckning är reglerade. Det är då begripligt - även om det självklart inte är acceptabelt - att det på orter där det råder bostadsbrist kan uppstå en olaglig handel med lägenheter. Som Anders Ygeman själv konstaterar är det bl.a. därför viktigt att komma till rätta med bostadsbristen. Det kan främst ske genom att byggandet av hyreshus ökar. För att säkerställa att det finns incitament för fastighetsägare att producera nya hyreslägenheter bör hyreslagens regler om hyrorna vara utformade och tillämpas på ett sätt som i tillräcklig utsträckning speglar allmänna värderingar av lägenheterna. Regeringen avser att inom kort låta utvärdera hur hyreslagens bruksvärdessystem har fungerat. Utvärderingen skall ligga till grund för ett ställningstagande till om några ändringar behövs och i så fall vilka. Som Anders Ygeman säger i sin interpellation förekommer det att olagliga överlåtelser av hyresrätter sker genom s.k. skenbyten. Det lär vidare vara vanligt att priset reduceras vid köp av en bostadsrätt eller ett småhus om en hyreslägenhet erbjuds som bytesobjekt. En hyreslägenhet får enligt lagstiftningen emellertid inte utan vidare användas för byte till annan bostad. Det krävs att hyresvärden har samtyckt till bytet eller att hyresnämnden har lämnat tillstånd till åtgärden. Om en hyresvärd misstänker att ersättning i någon form har betalats kan värden vägra att gå med på bytet. Frågan om tillstånd till bytet kan då komma att prövas av hyresnämnden. Hyresnämnden skall inte lämna tillstånd till bytet om hyresgästen har begärt särskild ersättning för lägenheten vid bytet. Visserligen är det, som Anders Ygeman anger, hyresvärdens sak att visa att en sådan ersättning har begärts. Vilket beviskrav som då bör ställas på hyresvärden måste dock rimligen bero på omständigheterna. Anders Ygeman har föreslagit att ett särskilt skälighetsrekvisit införs i lagen. Enligt förslaget skulle bevisbördan gå över på bytesparterna i de fall då bytet är "uppenbart oskäligt". För att få bytet godkänt i hyresnämnden skulle den frånträdande hyresgästen i sådana fall vara tvungen att göra det troligt att det faktiskt är fråga om ett byte utan ersättning. Jag tycker inte att detta är en framkomlig väg. Ett byte kan inte gärna vara "uppenbart oskäligt" för att den som lämnar en lägenhet som har ett högre värde på den svarta marknaden avstår från att utnyttja det värdet. Utgångspunkten i lagen måste vara att parterna följer reglerna och att den som påstår något annat får visa det. I de fall då hyresgästen vill byta sin lägenhet mot ett småhus eller en bostadsrätt är det givetvis svårare än annars för hyresvärden att visa att en särskild ersättning har begärts eller betalats. Det ligger emellertid också i sakens natur att en hyresvärd bara skall kunna förhindra ett byte om det finns goda skäl för det. I sådana fall då det inte kan klarläggas att priset på bostadsrätten eller småhuset på ett olagligt sätt har påverkats av att en hyreslägenhet har lämnats som byte bör därför tillstånd ges till bytet. Om så inte skedde, skulle hyresgästernas bytesrätt urholkas. Anders Ygeman tar vidare upp frågan om lägenhetsregistret och att ett eventuellt framtida bostadsrättsregister bör kunna användas för kontroll av byten och andrahandsuthyrningar och för information om bostadsrätters marknadsvärde m.m. Lägenhetsregistret, som hittills bara har förts försöksvis på vissa orter, har tillkommit för att möjliggöra registerbaserad folk och bostadsräkning. Ändamålet med registret är alltså främst att säkerställa statistik. Vilka ändamål ett eventuellt framtida bostadsrättsregister kan komma att få är det för tidigt att uttala sig om. Frågan om ett sådant register bör införas bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att nu ge Anders Ygeman några definitiva svar på hans frågor i denna del. Jag vill emellertid understryka att den offentliga kontrollen inte får bli så omfattande att den kommer i konflikt med den personliga integriteten. En annan fråga som Anders Ygeman tar upp rör mäklares och andras roll vid lägenhetsaffärer. En fastighetsmäklare som hjälper till med en olaglig överlåtelse av en hyreslägenhet kan straffas för det. En sådan mäklare handlar vidare i strid med god mäklarsed. Det kan medföra att mäklarens registrering hos Fastighetsmäklarnämnden återkallas. Mäklaren kan också bli skyldig att ersätta eventuell skada som uppkommit för köparen. Jag har svårt att se att det finns något behov av ytterligare sanktioner. I sådana fall då lägenheten förmedlas av någon annan än en fastighetsmäklare finns inte samma samhällskontroll. Detta har regeringen uppmärksammat och det ingår i det uppdrag som Boendesociala beredningen har. Beredningen skall bl.a. undersöka förekomsten av oseriösa bostadsförmedlare och lämna förslag om åtgärder mot sådana. Jag vill avvakta beredningens förslag innan jag uttalar mig om vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Som Anders Ygeman konstaterar är det i dag svårt för polisen att få kännedom om olagliga lägenhetsaffärer. Även om den som har köpt en lägenhet inte riskerar något straff kan han, om det blir känt att han i samband med ett skenbyte har köpt lägenheten av en tidigare hyresgäst, ibland förlora besittningsskyddet till lägenheten. Anders Ygeman föreslår att den som medverkar till att en svart affär kommer till myndigheternas kännedom skall få behålla lägenheten. Det är emellertid att märka att enligt gällande rätt bryts besittningsskyddet endast om hyresförhållandet har tillkommit genom vilseledande uppgifter från den hyresgäst som har tillträtt lägenheten.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Justitieministern avvisar samtliga mina förslag, redovisar inga egna förslag till åtgärder och avvisar behovet av en utredning. Detta tyder på att justitieministern är nöjd med dagens ordning och menar att problemet inte är större än att det kan lösas med de medel som i dag står till buds. Jag hoppas att jag har missförstått justitieministern på denna punkt och frågar därför: Är justitieministern nöjd med dagens situation? Tror justitieministern att det går att lösa problemet utan ytterligare åtgärder? Herr talman! Jag efterlyser i min interpellation en utredning om den svarta marknadens utbredning. Trots idogt sökande och kontakter med Fastighetsägareförbundet och olika rättsvårdande myndigheter har jag inte funnit någon skattning av problemets storlek eller omfattning. Jag vill därför ta tillfället i akt och fråga justitieministern om hennes och Justitiedepartementets uppfattning. Hur stort tror ministern att problemet är? Vilken omfattning har svartmarknaden? Hur stor andel av dem som flyttar till en hyresrätt i Stockholms innerstad har fått sitt hyreskontrakt via de legitima kanalerna? Hur skall de rättsvårdande myndigheterna kunna spana på ett brott som de aldrig får vetskap om - ett brott där både säljarna och köparna har ett gemensamt intresse av att hålla myndigheterna borta? Det finns ingen allmän registrering av överlåtelser av hyreskontrakt eller byten. Det finns ingen allmän bokhållning över vilka som bor i en lägenhet. Det finns ingen skyldighet för värdarna att tillhandahålla eller lagra dessa uppgifter. Därmed finns det inte heller någon möjlighet för rättsvårdande myndigheter att kontrollera överlåtelser eller upptäcka brott. Resultatet blir därefter. Under de senaste tio åren har inte mer än elva överträdelser lagförts. Vid en flyktig genomgång har jag inte kunnat konstatera ett enda fall där lagföringen varit ett resultat enbart av de rättsvårdande myndigheternas arbete. Elva dömda på tio år, och såvitt jag har erfarit har ingen av dessa fällande domar haft polisiärt spaningsarbete som grund. Är detta ett tillfredsställande resultat? Skall vi blunda för att svartmarknaden breder ut sig? Vilken effekt får detta magra resultat för tron på rättssamhället och tron på möjligheten att få en lägenhet via bostadsförmedlingen? Herr talman! En annan fråga i sammanhanget är möjligheten för dem som tvingas att betala för en hyresrätt att få tillbaka sina pengar. Justitieministern menar att grundregeln är att hyresgästen har denna möjlighet då den tillträdande hyresgästen inte lämnat vilseledande uppgifter till värden. Detta förhållande kompliceras dock av Fastighetsägareförbundets standardkontrakt, där såväl den tillträdande som den frånträdande hyresgästen får försäkra att ingen överlåtelsesumma förekommit. Därmed har den tillträdande hyresgästen uppträtt vilseledande mot värden och därmed kommer hyresgästen att tappa besittningsskyddet om han anmäler den svarta överlåtelsen till de rättsvårdande myndigheterna. Är justitieministern beredd att vidta åtgärder för att förändra detta förhållande? Herr talman! Justitieministern berörde frågan om svarta överlåtelser som ligger inom ramen för det direktiv som getts till den boendesociala beredningen. Det gäller den oseriösa bostadsförmedlingen, men direktiven omfattar inte svartöverlåtelser som sker då värden kräver betalt för att upplåta en hyresrätt. Inte heller omfattar direktiven den svarthandel som sker genom byten eller skenbyten. Vi kan konstatera att det saknas kvantifiering av problemets storlek. Vi kan konstatera att de åtgärder som i dag står till buds uppenbarligen inte fungerar, då knappast någon straffas, och vi kan konstatera att problemet växer, främst i våra större städer. Mot bakgrund av detta vore det naturligt att vidta åtgärder mot svarthandeln. Saknar departementet det nödvändiga beredningsunderlaget borde frågan beredas genom att en utredning tillsätts eller genom att den boendesociala beredningen ges tilläggsdirektiv. Frågan kvarstår därmed: Tänker justitieministern bidra till att utreda frågan och vidta nödvändiga åtgärder?
Herr talman! Jag förstår att Anders Ygeman är mycket missnöjd med sitt svar. Svaret var faktiskt mycket magert med tanke på de frågor han hade ställt. Det hade kanske varit trevligt om han hade lyckats uppbåda lika många från massmedierna som lyssnat på den här debatten som han fick utrymme i tidningarna häromdagen. Jag skall citera en bit ur svaret: "Som Anders Ygeman själv konstaterar är det bl.a. därför viktigt att komma till rätta med bostadsbristen. Det kan främst ske genom att byggandet av hyreshus ökar. För att säkerställa att det finns incitament för fastighetsägare att producera nya hyreslägenheter bör hyreslagens regler om hyrorna vara utformade och tillämpas på ett sätt som i tillräcklig utsträckning speglar allmänna värderingar av lägenheterna. Regeringen avser att inom kort låta utvärdera hur hyreslagens bruksvärdessystem har fungerat." Herr talman! Detta citat ur justitieministerns svar kan i stora delar hämtas ur Moderaternas partiprogram. Det tackar vi för. Stora delar av de problem som finns i Stockholm är faktiskt Anders Ygemans eget parti skuld till. Man vill inte förstå att om det inte finns några ekonomiska incitament eller om incitamenten minskar blir det ingenting byggt heller. De som har pengar väljer då att investera i annat som ger bättre avkastning. Vi såg för en tid sedan en dom från Hyresnämnden i Stockholm om Oxtorget, där man i efterhand sänkte tidigare överenskomna hyror. Detta har enligt byggare inneburit att de i dag kan få svårt att låna pengar, därför att de intäkter de hade räknat med riskerar att utebli. Då blir effekten att det byggs ännu mindre. Anders Ygeman pratar om skälighetsrekvisit. Han vill alltså att en människa som har bytt sin lägenhet utan svarta pengar skall bevisa att det inte har förekommit svarta pengar. Hur skall man göra det i praktiken? Det vore ganska intressant att få reda på det. Jag undrar om inte Ygeman är ute efter att man inte skall tillåta byten av lägenheter. De skall gå till någon central bostadsförmedling. Den familj som växer eller den som minskar därför att barnen flyttar hemifrån skall inte kunna använda sin lägenhet som byte. Det är en princip som har tillämpats sedan lång tid tillbaka. Men jag anar mellan raderna att det är det som Anders Ygeman i dag vill förbjuda. Jag kan garantera att han kommer att få mycket stora problem, framför allt politiska. Herr talman! Jag har en undran. I Sverige är ändå de flesta bostäder antingen bostadsrätter eller villor/egna hem. Där har vi, avseende debatten om marknadshyror, en helt marknadsberoende boendekostnad. Det fungerar. Jag tror t.o.m., om jag inte är felinformerad, att Anders Ygeman och de flesta andra politiker bor just i sådana boendeformer. Men man pratar mycket om den boendeform man inte själv bor i. Till sist, herr talman, vet jag att det är Anders Ygeman som har interpellerat, men jag vill ändå ställa en fråga till statsrådet. Hon säger: "Det kan på goda grunder antas att det i vissa fall finns ett samband mellan den här verksamheten och annan organiserad brottslighet." Var finns bevisen för det?
Herr talman! Stockholms bostadsmarknad är inte lätt. Mina tidigare erfarenheter som fastighetsborgarråd och ordförande i Storstockholms bostadsförmedling har lärt mig det. Jag har också förstått en annan sak, nämligen att en del ideologer, vare sig de kallar sig vänsterpartister, kommunister eller i vissa fall socialdemokrater, älskar bristsituationer, som kan motivera politiska ingrepp för att styra de enskilda människornas konsumtion så att den stämmer överens med respektive ideologi. Regleringen av bostadsmarknaden från byggplanering till inflyttning ger otaliga exempel på sådana ambitioner. I spåren följer svarta marknader och andra skumraskaffärer, ända upp i samhällets högsta kretsar, vilket vi fått exempel på på alltför nära håll. I Stockholm utnyttjade den tidigare majoriteten de kommunala bostadsföretagens hyresledande roll. Man sänkte hyrorna på ett uppmärksammat bygge till en så låg nivå att fastigheten inte gick runt ekonomiskt. Detta har medfört att ingen annan byggare vågat bygga nya hyresbostäder inför risken att rättsliga instanser, med hänvisning till lagstiftningen om jämförelse med kommunala bostäder, skulle undanröja den ekonomiska basen för respektive projekt. Resultatet har blivit att i den mån det byggs bostäder i Stockholm är det bostadsrätter. Länsstyrelsen har beräknat att för 1999 förväntas 87 hyresrätter bli byggda i Stockholms stad. Antalet bostadsrätter beräknas till 1 019 stycken. Den tidigare majoriteten försökte få fram fler hyresrätter genom att försöka hindra byggandet av bostadsrätter med hjälp av krav på markanvisning och tomträttsupplåtelser. Med sådana aktiviteter, där man först vidtar sådana bestämmelser att det inte byggs hyresrätter och därefter säger nej till bostadsrätter, blir naturligen nybyggandet helt strypt. Och de svarta marknaderna breder ut sig i spåret av sådana bestämmelser. Det är genom att få ett nytillskott av bostäder som vi kan bringa balans på bostadsmarknaden. Stockholms bostadsmarknad har hamnat i en mycket besvärlig situation beroende på den gångna mandatperiodens förda politik. Anders Ygeman borde ha varit aktiv tidigare och riktat sin aktivitet mot Socialdemokraterna och deras stödpartier i Stockholms fullmäktige. Att nu föreslå ytterligare politisk kontroll och styrning av enskilda människors boende ger inte en enda ny bostad, utan öppnar bara nya svarta marknader, nytt fusk och "ohederliga pengar" i byggandet och boendet. Ibland får man intrycket av att bara nya byråkratiska bestämmelser infördes skulle alla kunna bo i Stockholms innerstad. Jag menar att det är nära nog svek och lurendrejeri att uttala sig på ett sådant sätt att den bostadssökande allmänheten får uppfattningen att alla skulle kunna få en bostad i Stockholms innerstad. Det är endast balans mellan utbud och efterfrågan som kan undanröja basen för svarta marknader. Det är mycket i interpellationen som är förvånande och märkligt. Särskilt förvånande är det att Ygeman vill införa något slags klagandeskatt på den som utnyttjar sina lagliga möjligheter att få tillbaka svarta pengar efter att ha tagit den nya bostaden i besittning. Han vill att 30 % skall gå till det allmänna. Kanske är detta ett uttryck för Ygemans intresse för den allmänna förstärkningen av ekonomin mer än ett uttryck för att han vill förbättra förhållandena på Stockholms bostadsmarknad.

Herr talman! Anders Ygeman frågade om jag är nöjd med dagens situation. Nej, givetvis inte. Ingen kan vara nöjd med dagens situation. Numera har vi insikten att brottslighet måste bekämpas inte bara med repressiva medel utan också med brottsförebyggande åtgärder. Det kräver att det sker en analys av vilka förhållanden det är som skapar förutsättningar för viss brottslighet. Förekomsten av svarta lägenhetsaffärer är ett problem koncentrerat till vissa områden i Sverige, framför allt storstadsområden och då framför allt Stockholm. Det råder inget tvivel om att det handlar om tillgången till bostäder och kostnaderna för bostäder. Det är de faktorerna man måste inrikta sig på när man vill anlägga ett brottsförebyggande perspektiv på det hela. Det är polismyndighetens sak att göra de prioriteringar som anses nödvändiga för att utöva de polisiära insatserna. Som jag sade i mitt svar ämnar jag ta upp frågan i den löpande dialog jag alltid har med företrädare för polis och åklagarmyndigheter. Anders Ygeman frågar om jag är beredd att föreslå ändringar i lagstiftningen för att öka möjligheterna för hyresgäster att få tillbaka svarta pengar. Den möjligheten finns i dag, under förutsättning att hyresgästen inte själv har bidragit till att vilseleda hyresvärden i det aktuella fallet. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att göra det möjligt för hyresgäster att alltid behålla lägenheter som det har förekommit svart betalning för. Det är Sten Anderssons och Carl-Erik Skårmans parti som har ansvaret för att vi inte har en bättre fungerande kommunal bostadsförmedling i Stockholm. Om en sådan fanns skulle en del av förutsättningarna för den svarta marknaden ha minskat i omfattning.

Herr talman! Man blir lite betänksam av det faktum att trots att vi har haft en lagstiftning och olika former av bostadsbrist och bostadsöverskott är det elva stycken som har blivit lagförda under de senaste tio åren för brott mot dessa paragrafer. Då kan man ändå gissa sig till att antalet svarta överlåtelser är något större. Problemet är att vi inte vet omfattningen. Jag tolkar justitieministerns svar att inte heller Justitiedepartementet äger någon skattning av antalet svarta överlåtelser. Vet man inte vilka överlåtelser som sker och hur de sker, blir det så mycket svårare att vidta åtgärder mot dessa svarta överlåtelser. Jag vill ta tillfället i akt att uppmana justitieministern att tillsätta någon form av utredning för att komma fram till formerna av svarta överlåtelser och antalet svarta överlåtelser. Det blir då antagligen lättare att vidta åtgärder som i verkligheten kan bromsa upp de svarta överlåtelserna. Jag delar naturligtvis justitieministerns uppfattning att bostadsbyggande är det absolut bästa sättet att minska svartöverlåtelserna. Tyvärr tar bostadsbyggande lång tid. När det gäller Stockholms bostadsproblem kan vi få vänta 10-15 år till. Då kan det vara på sin plats att vidta åtgärder under tiden. Jag måste vända mig till herrarna Skårman och Andersson på första bänk. Valet var i september. Det är åtta månader sedan. Den enda åtgärd som det borgerliga styret i Stockholms kommun har vidtagit för att få fram fler hyreslägenheter är att förbjuda de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm att bygga hyreslägenheter. Hur kan ett sådant förbud ge fler hyreslägenheter? Sedan var det frågan om bostadsrätten som den perfekta marknaden. Om allt skall ske på marknaden innebär det att inträdesbiljetten till en normalstor trerummare i Stockholms innerstad är 2 miljoner kronor. Det innebär att Skårman utestänger alla utom de som äger dessa 2 miljoner från möjligheten att bo i Stockholms innerstad. Jag är inte beredd att göra det. Jag vill ha hyresrätter, och jag vill att de skall förvaltas via en rak kö. I stället för pengar sätter jag tid. Det är enda sättet för vanliga människor att kunna bosätta sig i attraktiva bostadsområden. Sedan var det frågan om överlåtelseavgiften. Frågan kan diskuteras. Min poäng är att den som tvingats betala pengar till en fastighetsägare skall kunna få tillbaka pengarna om det sker en anmälan. Sedan kan jag gott diskutera om det skall vara en avgift eller ej. Det var inte huvudförslaget. Det krävs fler åtgärder för att komma till rätta med svartöverlåtelserna. De åtgärderna måste sättas in snabbt.

Herr talman! Den bruksvärdeslagstiftning som Anders Ygeman så hett försvarar infördes 1968 i avvaktan på en balans på bostadsmarknaden. Nu har det gått drygt 30 år, och den finns fortfarande kvar. Jag förstår att statsrådet misstänker att den inte har fungerat som avsågs. Socialdemokraterna har haft makten i Stockholm under största delen av 90-talet. Det är ni som har byggt på ett sätt som människor inte tycker är bra. Visst kostar en trerummare i Stockholms innerstad kanske 2 miljoner kronor, men det beror på att det finns för få bostäder. Ni har byggt för lite av den bostadsform människor efterfrågar. Prisnivån speglar de allmänna värderingarna. Människor betalar faktiskt frivilligt. Ingen tvingar dem att betala om de inte vill ha bostaden. Statsrådet pratar om polisiära insatser. Jag brukar lyssna på debatterna i kammaren. Ofta kommer många krav på nya polisiära insatser. Polisen klagar på hur läget är för dem i dag. Finns det poliser för att täcka alla de önskemål många av oss har? Herr talman! Jag ställde en fråga till statsrådet. Stockholm i vissa fall har kopplingar till den organiserade brottsligheten? Det är ett grovt påstående. Jag hoppas att statsrådet svarar på den frågan.
Herr talman! Stockholms hyresmarknad har aldrig varit i sådan balans som under den sistlidna borgerliga mandatperioden i Stockholm. Det var då som delar av bostadsförmedlingen kunde avvecklas, och det var för att marknaden fungerade väl utan svarta pengar. Detta var trots att det hade påvisats att det hade förekommit olagligheter inom bostadsförmedlingens förvaltning, där man hade försökt att utnyttja möjligheten till svarta pengar. Balans krävs både vad gäller utbud och efterfrågan, vad gäller nybyggnad och vad vi betalar i hyra för våra bostäder. Vi kan aldrig slippa undan att förr eller senare få betala vad bostäderna kostar. Rimligast är då att kostnaden knyts till bostäderna och inte till svåröverblickbara skatter. Avsikten med bruksvärdeshyressystemet var ursprungligen att spegla människors uppfattning om nyttan av den bostad de bor i. Det här borde Anders Ygeman, liksom tidigare biträdande finansministern, fundera vidare på. Ygeman föreslår trots allt i sin interpellation, och även i gårdagens tidningar, att när en lurad hyresgäst får tillbaka de svarta pengarna skall 30 % av summan gå till det allmänna. Jag tycker att det är mycket märkligt, och jag förstår inte hur man kan komma med ett sådant förslag. Dessbättre har statsrådet och andra visat hur fel han har i detta avseende.

Herr talman! Carl-Erik Skårman är sannolikt den ende stockholmaren som tror och tycker att bostadsmarknaden fungerade bra under den förra borgerliga tiden i Stadshuset. Sten Andersson och även Carl-Erik Skårman säger att man måste bygga den sorts lägenheter som folk vill ha. Låt mig påminna om att 60 000 stockholmare står i kö för att få en hyreslägenhet. Det är Stockholm. Det råder alltså stor brist på hyreslägenheter. I en hel valrörelse mötte jag moderater på gator och torg, på skolor, på arbetsplatser och i TV program, och jag frågade dem: Vill ni ha marknadshyror, eller sluter ni upp bakom det hyressystem som gör att alla människor kan ha en bostad? Varje gång svarade dessa moderater: Nej, vi vill inte ha marknadshyror. Nej, vi ställer upp på bruksvärdessystemet. Jag blir därför förvånad när samma moderater nu står här i riksdagens talarstol och talar sig varma för ett system där marknaden skall få mer och mer inflytande över hyressättningen och bruksvärdet skall få mindre och mindre inflytande. Det som inte går att säga i val går tydligen att säga mellan valen. Om jag var stockholmare skulle jag vara orolig. För de flesta, för att inte säga alla, stockholmare föreslår moderata riksdagsledamöter hyreshöjningar. Det är en bristmarknad när 60 000 människor står i bostadskö, och då innebär marknadshyror att hyrorna inte bara kommer att höjas i Stockholms innerstad, på Söder, Kungsholmen och Norrmalm, utan också kommer att höjas i Johanneshov, Årsta, Rågsved, Tensta och Rinkeby. Där finns det också brist på bostäder, i Stockholm i dag. Svaret är tydligt, och det får vi föra med oss i nästa valrörelse: marknadshyror med moderaterna.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förändra den nuvarande integrations och flyktingpolitiken. Inledningsvis vill jag säga att jag inte delar Sten Anderssons pessimistiska syn på utvecklingen i Sverige. Naturligtvis innebär det stora påfrestningar att under en ekonomisk lågkonjunktur ta emot ett större antal flyktingar, vilket Sverige gjort under 1990-talet. Det har bl.a. fått konsekvensen att koncentrationen av människor av annan etnisk härkomst och utan jobb ökat i vissa storstadsområden, som redan tidigare varit drabbade av arbetslöshet och segregation. Lågkonjunkturen har också fått konsekvenser för de personer som tvingats lämna sina hemländer och som kanske hade en bättre situation rent ekonomiskt i sitt hemland än vad de fick i det nya landet. Som Sten Andersson säkert vet fattade riksdagen i december 1997 beslut om nya riktlinjer för integrationspolitiken vars övergripande mål är lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Jag avser inte att överge den politiken, utan jag vill i stället försöka förstärka den ytterligare. Regeringen har även tagit krafttag för att komma till rätta med den tilltagande segregationen i storstadsområden och har bl.a. föreslagit ytterligare åtgärder i propositionen Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet som riksdagen ställde sig bakom i december förra året. Det är den största enskilda satsningen vi gör för att motverka segregation i utsatta bostadsområden i våra tre storstadsregioner. Den nationella storstadspolitiken syftar till att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt samt att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna. Avsikten är också att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas alla invånare. Som Sten Andersson också vet har beslut om såväl invandrings som integrationspolitiken fattats av det svenska folket genom dess valda ombud. Dessa politikområden har inte utmärkts av några större meningsskiljaktligheter mellan de politiska partier som är representerade i riksdagen. Slutligen tycker jag inte att det finns någon anledning att ifrågasätta människors förmåga att rösta på det politiska parti som de tycker bäst företräder deras åsikter. Jag vill inte underskatta de egna val som medborgarna i vårt land gör. Jag menar därför att den förda politiken har en bred folklig förankring.
Herr talman! Jag skulle vilja knyta an till det statsrådet säger sist. Hon påstår att den förda politiken har en bred folklig förankring. Jag skulle vilja veta hur hon har kommit fram till det och hur hon dokumenterar det. Jag begärde sommaren 1997 att Riksdagens utredningstjänst skulle ta fram mätningar på människors uppfattningar i frågan under de gångna tio åren. Sammantaget och utan undantag fanns här helt klart en mycket kraftig kritik, inte mot flyktingar som personer utan mot politiker som drev en flyktingpolitik som inte var förankrad bland folkmajoriteten. Även i de partier i riksdagen som i dag vill föra en mer generös politik fanns det oväntat många sympatisörer som var kritiska. Herr talman! När medborgarna märker att politiker och medier beskriver verkligheten på ett annat sätt än de själva upplever den, riskerar tilltron till demokratin att skadas. Det är så politiker och medier har gjort under alltför många år i den här frågan. Man har skönmålat, och man har undanhållit fakta. Vår politik är faktiskt unik, jämfört med våra nordiska grannar i allmänhet och jämfört med övriga Europa i synnerhet när det gäller antalet beviljade asyler. Vi har tydligen, enligt statsrådet och riksdagsmajoriteten, en förmåga som alla andra länder i Europa saknar. Jag har aldrig sett något exempel i praktiken på att man har lyckats med den här förmågan, men man tror i alla fall att man teoretiskt kan hantera det här problemet. Alla som vill kan i dag se en ökad segregation i storstäderna, tyvärr också kriminalitet och ett utanförskap. Många invandrare eller flyktingar, både unga och äldre, pratar dålig svenska, vilket innebär att deras chanser att förankra sig på den svenska arbetsmarknaden blir mycket små. Det här kostar enorma summor pengar, men det vill eller vågar ingen utreda. Jag kan förstå varför. Faktum är att de pengar vi lägger på detta måste tas från någonting annat, därför att vi har ändå bara en summa pengar, om vi inte skall låna. Det här går alltså ut över annat. Det är inte så, som man ibland säger, att man inte skall jämföra äpplen och päron. Det är inte pengar från ett eget konto som bara skall användas till det här. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag blir förvånad när jag lyssnar kanske inte så mycket på statsrådet som på den debatt som ibland förs ute i Sverige. Vi har hört hur man tar bort en viss sorts mat från svenska skolor. Vid skolavslutningar skall man inte hissa svenska flaggan. Man skall inte få lova att sjunga t.ex. Du gamla du fria och Den blomstertid nu kommer. Hur tror statsrådet att en invandrare i Sverige skall få respekt för Sverige när svenskarna inte får lov att visa respekt för sin egen flagga och sin egen nationalsång?
Herr talman! När vi nu satsar stora pengar - 3 miljarder kronor på tre år - på storstadsområdena menar Sten Andersson att det går ut över något annat politikområde. Min bestämda uppfattning är att den segregation som vi ser i vårt land, som är starkast och tydligast i våra tre storstadsområden, går ut över oss alla. Det måste vara ett gemensamt projekt och ett gemensamt ansvar att minska den segregationen och se till att rättvisan och delaktigheten i stället ökar. Vi kan mäta segregationen på flera sätt. Vi kan göra det i språket, som Sten Andersson är inne på. Vi kan göra det i arbetslösheten. Vi kan göra det i bidragsberoendet. Vi kan t.o.m. göra det i ohälsotal och plötslig spädbarnsdöd. Jag accepterar inte den utvecklingen och den orättvisan. Jag menar att det är nationell politik som måste ligga till grund för att segregationen i våra storstadsområden nu skall minska, och det är någonting som vi alla tjänar på. En ökad segregation skapar en oro bland människor som upplever sig som utanför eller innanför det samhälle som vi bor i. Vi har ett enda land, och vi skall ha ett Sverige för alla. Det är oerhört viktigt. Jag är övertygad om att vi kan känna stolthet inför flera olika flaggor. Jag är oerhört stolt över att bo och vara uppvuxen i vårt land, men jag känner också en ödmjukhet inför vad många andra länder har gjort och vad de representerar. Självklart är det så att de människor som kommer hit kan känna stolthet inför flera länder. Sten Andersson frågar mig hur jag har kommit fram till att det finns en bred folklig förankring för den förda politiken. Jag skall ta två exempel på det. Vi kan se vad som händer i det f.d. Jugoslavien - i Kosovo. När regeringen fattade beslut om att vi nu genast är beredda att ta emot 5 000 flyktingar för att underlätta de stora problem som råder där nere blev det en debatt inte bara här i riksdagen utan också mellan människor i resten av vårt land. Det blev en debatt därför att man tyckte att det var för lite. Det var för få. Vi kan hjälpa flera, och vi kan göra mera. Det är ett exempel. För några veckor sedan anordnade också TV 4 och Röda korset en insamling just för krigets offer i Balkan. På kort tid lyckades man samla in ungefär 30 miljoner kronor. Det vittnar inte om oengagemang, utan tvärtom. Det vittnar om en stor känsla för solidaritet och en lust att stötta och dela med sig och ställa upp för varandra. Det är inte längre från Malmö till krigets Jugoslavien än vad det är från Malmö till Umeå. Jag tror att det är många människor i vårt land som känner en oro när de tänker att det som händer där kanske kunde ha hänt här. Vad hade vi då gjort? Det är självklart så att vi måste föra en politik som kan hjälpa människor som under olika tider i livet eller i historien behöver mer hjälp än andra. Min bestämda uppfattning är att det finns ett brett folkligt stöd just för en sådan politik. Det betyder inte att vi skall blunda för att det självklart också leder till en del svårigheter och problem. Då får vi bemöta dem med starkare lagar mot diskriminering, som Sten Andersson och jag debatterade förra veckan, med riktade pengar till språkförskolor för barnen och med möjligheter att kombinera svenska för invandrare med en arbetsplatspraktik, så att invandrare också får större möjligheter att få ett jobb på den privata eller den offentliga arbetsmarknaden, och mycket mera.
Herr talman! De två exempel som statsrådet redovisade när hon skulle ge exempel på folkligt stöd är inte riktigt relevanta. Jag skall återkomma till det. Som bevis på hur man agerar i riksdagen, och på hur man driver en politik som absolut saknar folkligt stöd, skall jag ta ett exempel som i och för sig kommer från ett annat område, men som ändå passar. Vi har kärnkraftsfrågan i Sverige. En klar majoritet har de senaste tio åren sagt att man inte accepterar den politik som regeringen nu driver. Fördelningen - det handlar om procenttal - är ungefär 80/20. Det är också exempel på en politik som enligt statsrådet skulle kunna vara förankrad. Det är väl helt klart att de pengar man lägger på dessa åtgärder i storstäderna tas någonstans ifrån, fru statsråd. Hade de använts till att betala av statsskulden om man inte hade lagt dem på storstäderna, eller finns det ett konto med pengar som bara skall användas för den politik som statsrådet är ansvarig för? Att det finns problem i dag beror på att vi inte har de resurser som den politik vi driver kräver. Dem saknar vi. Alla andra länder har insett att också de saknar resurser, och de har agerat på annat sätt. Vad det gäller Kosovo kan jag säga att det faktiskt finns en ny nisch i dag i politiken. Nu pratar man hela tiden om tillfälliga uppehållstillstånd. Så fort det blir lugnt nere i Kosovo skall människorna åka tillbaka. De får alltså inte de permanenta tillstånd som man har delat ut tidigare. Där är det en stor skillnad. Visst var det bra av TV 4 - också jag såg programmet - att ge svenska folket möjligheten att under ett antal timmar plocka fram 30 miljoner kronor. Men 30 miljoner är faktiskt små pengar i dessa sammanhang. De stora pengarna måste komma från denna riksdag. Det är här vi har resurser och kan satsa belopp med fler nollor än vad man gjorde under insamlingen. Det var i och för sig bra, men det räcker inte till på långa vägar. Till sist, herr talman, vill jag säga att statsrådet pratar om den nya satsningen på storstäderna. Jag vill påstå att jag har hört de orden från många andra statsråd från denna talarstol under många år. Man säger att man nu skall driva en politik som lyckas och att man har kommit på knepen. Vi läser i tidningen varenda dag att politiken har allt annat än lyckats.
Herr talman! Mina två exempel på att människor i vårt land engagerar sig för andra människor var inte relevanta, tyckte Sten Andersson. Jag undrar bara om Sten Andersson har tolkningsföreträde när det gäller vad människor tycker är viktigt. Jag har större tilltro till folk i vårt land än vad Sten Andersson har. Jag är säker på att det engagemang man har visat inte bara när det gäller det som händer på Balkan utan också när det gäller människor från många andra länder har en djup och en ärlig innebörd. Det är inte kosmetika, och det är inte på låtsas. Jag tror att man känner ett djupt engagemang och en lust att visa solidaritet för någon som har det jobbigare än vad man själv har det just nu. Jag ser ökad mångfald som en möjlighet och som ett tillväxtområde. Jag menar med bestämdhet att de åtgärder som vi nu har genomfört - de åtgärder som också svenska riksdagen har ställt sig bakom i den debatt som vi hade i december förra året - kommer att ge resultat. Den storstadssatsning som nu påbörjas är den historiskt sett största som någonsin har gjorts med riktade åtgärder mot människor som i dag är segregerade. Det är en satsning både på språk, boende och arbetsmarknad och på många fler områden. Det är inte, Sten Andersson, bara vackra ord. Nu gäller det att gå från ord till handling. Jag skulle uppskatta om Sten Andersson tog sig tid att åka ut till Rinkeby och Tensta och se vad de avtal som vi nu skall teckna kommer att leda till, för att få positiva exempel på att det går att använda statspengar för att minska segregationen. Det är någonting som vi alla tjänar på.
Herr talman! Den sista uppmaningen var väl bara ämnad att fylla ut tiden. Jag bor i Malmö. Jag har Rosengård på nära håll och bor själv i ett allmännyttigt område där fördelningen mellan svenskar och ickesvenskar är ungefär 60/40. Jag har sett problemen. Därför tycker jag att jag har rätt att stå här i dag i talarstolen och beskriva min syn. Sedan säger jag inte att jag har rätt, men jag har rätt att tro att jag har rätt. Jag bor i det. Jag bor inte i något villaområde eller i något fint område, och det är inte så att jag ibland gör studiebesök. Politiker gör alltför ofta korta studiebesök och blir visade fina overheadbilder, men konfronteras sällan med verkligheten. Jag tror faktiskt att min erfarenhet väger ganska så tungt.

Jag är glad att man i dag har accepterat den uppfattningen. Det finns säkert citat i Sveriges riksdag från olika statsråd och även andra meddebattörer som visar att de har sagt till mig att den linjen är alldeles fel. Man blir ofta tillsagd att man inte skall jämföra äpplen och päron. Men är det ändå inte så att vi hade kunnat satsa de pengar som vi i dag satsar på detta på annat eller på att betala av statsskulden? Regeringen har själv skapat dessa stora utgifter som inte har skapats i något annat land i hela Europa, men vi är unika i Sverige.
Herr talman! Om Sten Andersson menar allvar när han säger att han känner till verkligheten - jag blir förvånad om Sten Andersson bor i Rosengård - borde han applådera de satsningar som vi nu gör via storstadspropositionen, därför att då vet han vilken otrolig efterfrågan det finns på extra resurser och extra stöd för att minska segregationen. Det är inte rättvist nu. Vi kan mäta orättvisan på olika sätt. Vi kan konstatera, precis som vi gjorde i förra veckans interpellationsdebatt, att människor diskrimineras på grund av sin etnicitet. Vi kan inte acceptera det, vare sig det är diskriminering på grund av etnicitet eller på grund av kön eller funktionshinder. Nu har vi lagt fram ett förslag om en rad olika åtgärder för att minska segregationen. Vi lägger fram förslagen, vi betalar av på skulden och vi håller utgiftstaket. Vi har dessutom föreslagit en rad nya och andra politikområden. Jag tycker att vi har gjort en rimlig bedömning. Att satsa på minskad segregation är någonting som är bra och viktigt för alla i vårt land, inte bara för människor med en annan etnisk bakgrund.

Herr talman!

Vad beträffar åtgärder för att utveckla näringslivet i olika delar av Sverige för regeringen en långsiktig och strategiskt inriktad politik som bl.a. innebär en långtgående decentralisering av insatserna till främst den regionala nivån. Inom ramarna för arbetsmarknads-, närings och regionalpolitiken har således t.ex. länsarbetsnämnderna och länsstyrelserna, eller som i Västra Götalands län, självstyrelseorganet, stora resurser och befogenheter för att både möta kriser i samband med strukturomvandling och för att verka för långsiktig hållbar tillväxt. Inom ramen för denna politik ser det lyckligtvis ut som om det skall bli möjligt att snabbt ersätta en stor del av de arbetstillfällen som försvinner när Lear Bl.a. har en överenskommelse träffats mellan olika parter och TWR-Sweden AB om att förlägga tillverkningen av en ny typ av taxibilar till Lears lokaler. Även andra projekt är aktuella. Beträffande utvecklingen på längre sikt vill jag främst peka på det arbete med regionala tillväxtavtal som för närvarande pågår i samtliga län och där ett förslag som rör Dalsland nyligen lämnats in till regeringen. Inom ramen för detta arbete analyseras grundligt respektive regions förutsättningar för tillväxt och vilka åtgärder som skall prioriteras under de närmaste åren. Härutöver har regeringen nyligen tillsatt en regionalpolitisk utredning som bl.a. har i uppgift att utarbeta en strategi för regional balans, ett arbete som berör regioner som Dalsland. Även när det gäller transportpolitiken är en av principerna att besluten skall ske i så decentraliserade former som möjligt. Länen har tilldelats ett större ansvar för planering av den del av väg och järnvägsnätet som inte ingår i det nationella stamvägnätet eller i stomjärnvägarna. Gällande länsplaner innebär att åtgärderna skall bidra till tillväxt och sysselsättning i landets alla delar och till förbättrad transportkvalitet. Planerna är ett resultat av ingående regionala behovsanalyser och prioriteringar mellan olika, angelägna åtgärder. En eventuell omprioritering i länsplanen till förmån för åtgärder på det inre vägnätet i Dalsland skall förankras och beslutas i Västra Götalands län. Transportpolitiken omfattar även åtgärder för att delmålet om en god miljö skall nås. Bl.a. skall ett trafikslagsövergripande synsätt vara en utgångspunkt i planeringen av transportinfrastrukturen. Regeringen har därför nyligen inrättat en godstransportdelegation. Dess uppgift är att följa utvecklingen på godstransportområdet med syftet att effektivisera transportsystemet och göra det säkert och ekologiskt hållbart. Delegationen skall komma med förslag till regeringen.
Herr talman! Det har varit en omtumlande vår i För drygt en månad sedan kom beskedet om Lears nedläggning - en katastrof inte bara för de 860 som arbetat på Lear utan för hela Bengtsfors och hela landskapet som drabbas av nedläggningen. Den ilska som nedläggningen orsakade riktades självklart mot Lear, och den var verkligen berättigad. Samtidigt skall vi komma ihåg att Bengtsfors har levt med Lears nedläggningshot under en lång tid. Det finns åtskilliga problem i landskapet som gång på gång har påtalats utan att någonting har gjorts. Dalslands inre vägnät har länge varit ett problem, och Dalsland har alltid varit eftersatt på det området. Väg 172, som jag tror att näringsministern själv har fått åka på, är av alltför dålig kvalitet. Där handlar det inte om att bygga ut för att klara stora trafikvolymer eller en ökande biltrafik som på så många andra håll. Det handlar om att få vägen att över huvud taget fungera, t.ex. att företag skall kunna frakta produkter utan att de skakas sönder. Vi har också problem med att vägnätet inte är tjälsäkrat. Upp till hälften av vägnätet kan vara avstängt under tjällossningstiden. Konsekvenserna för t.ex. skogsindustrin är ju stora, och sågverken har ibland tvingats stå stilla därför att det inte går att få ut någon skogsråvara ur skogen. Trots alla varningssignaler krävdes det en katastrof för att något skulle göras åt Dalslands situation. Nu skall i och för sig inte näringsministern klandras för historien. Hans insatser för Bengtsfors den senaste månaden har varit stora och förtjänar all uppskattning från oss dalslänningar. Det har hänt en hel del sedan jag ställde min interpellation till näringsministern. Ett paket har presenterats för att skapa en del nya jobb, och det har gjorts positiva satsningar på företagen i Dalsland. Regionen har presenterat ett förslag till tillväxtavtal för Dalsland. I fredags gick företrädare för regionen ut med ett förslag för att tidigarelägga en del väginvesteringar i Dalsland. Ändå återstår massor av åtgärder för att Dalsland skall få rimliga villkor att ta vara på de möjligheter som finns för en god utveckling och fler jobb. För att det skall bli någonting av regionens föreslagna satsning på en påskyndad upprustning av väg 172 kräver man att staten delfinansierar tidigareläggningen av investeringarna. Jag har ännu inte hört någon kommentar från näringsministern i frågan. Därför vore det intressant att nu få höra om han är beredd att stötta regionen, så att upprustningen av väg 172 kan komma till stånd tidigare än vad som är planlagt. Även om det nu görs satsningar som kan ge nya jobb i Dalsland, förblir sårbarheten densamma om det inte görs något åt infrastrukturen. Jag hoppas att näringsministern inser det här och inte nöjer sig med det krispaket han lyckats presentera. Om regeringen menar allvar med sin satsning i Bengtsfors måste den också göra något åt Dalslands infrastruktur. Annars står vi där igen om några år, när stöden är slut, och har samma problem igen.

Herr talman! Jonas Ringqvist har dessbättre observerat vad som ändå har gjorts sedan Lear Corporation beslutade att flytta. Jag vill bara erinra om att det inte bara handlar om detta företag som skall göra bilar. Det handlar också om en mängd andra företag som kommer att etableras där. Det handlar om utbildning i design, en högskoleutbildning med 70 platser. Det handlar om ett institut för utveckling och forskning - kompositer. Det handlar också om Dals-Ed, som faktiskt ligger ganska nära. Många som jobbar i Bengtsfors bor i Dals-Ed, och där har vi bidragit till att inrätta ett call center där vi räknar med en 400 anställda. Och fler förslag finns som sagt. När det gäller frågan om vägar är det så att väg 172 är en länsväg. Den ligger inom ramen för det ansvar som det nya länet, det nya försökssjälvstyrande länet, har. De har dessa pengar. De kan omprioritera. Här frågas också om en hemställan som har ställts till mig den 13 april, där det föreslås att man skall få låna upp pengar för att klara ut detta och att räntan på det lånet skall betalas, om jag har förstått det rätt, hälften-hälften. Jag kan bara konstatera att enligt det regelverk vi har går detta inte. Men jag vill också säga - utan att säga ja till detta eller ens ha sagt att det är möjligt - att vi nu för en diskussion om s.k. PPP, public private partnership. Där skall vi försöka hitta andra lösningar. Det kan vara att man lånar pengar, bygger och sedan betalar tillbaka. Det kan också vara fråga om att man avgiftsfinansierar. Vi för en sådan diskussion. Men den diskussionen, än en gång, innebär inte något löfte. Jag har inte sagt att detta skall ske. Jag bara säger att vi för en sådan diskussion. Med det regelverk som finns i dag är det inte möjligt. När det gäller frågan om bredband har ju regeringen, som jag förutsätter att ni vet, tillsatt en utredning, IT-infrastruktursutredningen. Den kommer att lägga fram sina förslag, ta fram problem, teknik och kostnader i juni månad. Efter juni månad kommer regeringen att hantera detta. Jag har också anmält här i kammaren att vi kommer att lägga fram en proposition i detta avseende under våren 2000. Frågan är inte så enkel att man nu bara kan bestämma sig för att gräva ned kablar. Den är lite mer komplicerad. Men min och regeringens ambition är att alla, var man än bor, skall ha samma förutsättningar att kunna utveckla IT och IT
Herr talman! Jag kan börja med att säga att jag uppskattar de positiva satsningar som har gjorts, bl.a. av regeringen men också av regionerna och deras företrädare. Frågan är ju hur vi ser till att rädda kvar dessa jobb, de nya jobb som skapas. Om inte förutsättningarna för företagande i Dalsland finns, om inte infrastrukturen funkar, hjälper det inte att vi nu lockar dit ett antal företag med olika stöd. Det plasttekniska centrumet kan ge nya jobb. Men då krävs det att förutsättningarna för företagande finns där. Det är väldigt positivt att näringsministern öppnar en dörr på det här sättet för att hitta en lösning för en finansiering av 172:an. Det är ett glädjande besked även om det inte är något löfte. Jag hoppas att ni kommer fram till en lösning på den frågan. Sedan återstår en del andra problem. Ett annat exempel på en dålig infrastruktur är järnvägsnätet, vars bärighet inte räcker för att köra fullastade tåg. Det gör att trafik går med lastbilar i stället för med tåg. Hade bärigheten varit tillräcklig är det flera av de företag som ligger utmed järnvägen som skulle ha använt den i stället för lastbil. Jag kan exemplifiera järnvägsstandarden i Dalsland med hur bron i Håverud fungerar. Jag arbetade där en sommar bl.a. som brovakt. När bron skulle upp var vi tvungna att veva upp den för hand. Inte för att jag är någon extrem teknikoptimist, men det finns väl knappast någon rimlighet i att ha ett järnvägsnät kopplat till flera stora industrier som inte är anpassat till någotsånär moderna förhållanden? Jag skulle vilja höra näringsministerns syn på järnvägsnätet och de satsningar som görs. Är det rimligt att det görs en del enorma järnvägssatsningar medan man låter bli att göra små satsningar som uppenbart skulle flytta över godstransporter från väg till järnväg? Ytterligare ett exempel på den dåliga kommunikationsstrukturen i Dalsland är mobiltelefonnätet. För att återigen koppla till mina egna erfarenheter kan jag berätta att för att jag skall kunna ringa med mobiltelefon från mitt hem måste jag gå ut och gå upp på en bergknalle i närheten, annars får jag ingen kontakt. Täckningen för mobiltelefonnätet i Dalsland är riktigt dålig på en del ställen. Om det bara var en och annan riksdagsledamot eller privatperson eller en näringsminister på besök som inte kunde använda mobiltelefonen så vore det inte hela världen. Men mobiltelefonen är ju ett viktigt arbetsredskap också, t.ex. i skogsbruket och i jordbruket. Och då är det betydligt värre när det inte fungerar. Jag skulle vilja höra näringsministerns syn på vilka förutsättningar som man kan kräva för mobiltelefoni i ett område som Dalsland. Skall vi acceptera att det inte fungerar, eller kan vi förvänta oss samma möjligheter som andra att använda mobiltelefoner?

Herr talman! Jag vill först säga att mobiltelefonin successivt byggs ut. Det är tyvärr inte bara i Dalsland som den fungerar dåligt. Jag åker många gånger från Arlanda till Stockholm, och jag kan bara konstatera att det finns flera ställen på den sträckan där telefonen stängs av. Men det försvarar inte hur det är i Dalsland. När det sedan gäller frågan om utbildning ökade vi antalet platser med 10, från 60 till 70 i fråga om distansutbildningen. Vi har också fört en diskussion om att utöka annan distansutbildning från Göteborg. Det förutsätter jag kommer att äga rum och också att vi skall ha en lite bredare syn på kunskapslyftet, eftersom utbildningsnivån är mycket låg i Bengtsfors generellt sett. Beträffande vägnätet enligt länsplanen så börjar jag med väg 172. Delen Naverud-Skällsäter byggs om för 25 miljoner kronor år 2001, och det blir en breddning till 8 meter och ökad bärighet. Delen Färgelanda centrum byggs om för 8 miljoner kronor år 25 miljoner kronor år 2002-2007, och det blir breddning och ökad bärighet. Och väg 173 delen V Bodane-Rådanefors byggs om för 25 miljoner kronor2002-2007, och det är breddning och delvis ombyggnad i ny sträckning. Och vissa grusvägar kommer att iståndsättas. miljoner kronor år 1998-2003, och det handlar om förstärkning. Och efter denna åtgärd kommer godståg att kunna trafikera banan utan restriktioner. Sommartid körs även turister här. De nationella vägarna och järnvägar, och då skall jag nämna planerade åtgärder på vägarna enligt nationella väghållningsplanen. I fråga om riksväg 45 miljoner kronor 1999. Det handlar om utbyggnad av mittbarriärer. I fråga om riksväg 44 Uddevalla-Trollhättan osv. byggs delen Råsseröd-Båberg om i ny sträckning för 260 miljoner kronor år 2002-2004, och vägen ingår egentligen inte i det nationella stamvägnätet, men enligt regeringsbeslut får åtgärder på vägen finansieras via den nationella väghållningsplanen. Sedan finns det en hel del planerade åtgärder på järnvägen enligt stomnätsplanen. Det gäller Norgebanan Kil. Det gäller Älvsborgsbanan Uddevalla-Herrljunga-Borås, och vi har en hel del andra planer när det gäller infrastrukturen, men detta tar sin tid. Men det finns med i planerna, och det kommer att äga rum. Avslutningsvis vill jag säga att när man tittar på vägnätet och framför allt om man tittar på länsvägnätet kan man konstatera att det är väldigt dåligt i många delar av Sverige, det vill jag erkänna. Jag var i Värmland i går, och jag kan konstatera att det var värre där än vad jag upplevde att det var i Bengtsfors.
Herr talman! Angående det sista som näringsministern sade vill jag inte ställa regioner mot varandra, men det handlar i så fall om en prioritering mellan det nationella vägnätet och länsvägnätet, där man bör fundera på vad det är för satsningar som vi borde göra. Jag tänkte avsluta med att läsa en liten bit ur ett av de brev som jag har fått från dalslänningar och bengtsforsbor den senaste tiden. Det visar ganska väl hur snacket går i Dalsland om situationen. En person skriver följande: Jag tror att Björn Rosengrens åtgärder är för små och kanske kommer för sent. Problemen vi har i Dalsland har pågått under så lång tid, och det ligger ganska djupt hos den dalsländska befolkningen att vi är bortglömda. Stockholmarna vet ju inte ens var Det är på detta sätt som vi dalslänningar ofta ser på omvärlden och delvis också på oss själva. Näringsministerns besked gör tyvärr inte situationen för Dalsland särskilt mycket ljusare, även om det finns några öppningar. Jag hoppas verkligen att regeringen kan bidra till att hitta lösningar för att tidigarelägga en del av de satsningar som näringsministern alldeles nyss räknade upp. Särskilt prioriterad är då

Herr talman! Jag vill först när det gäller länsvägarna säga att Västra Götalandsregionen har ett ansvar, har pengar och kan göra omprioriteringar. Jag tycker att ni skall gå hem och tala med dem som är valda och som rår över detta. Det innebär inte att regeringen inte tar sitt ansvar. Jag tycker också att det är lite väl kraftfullt att säga att det som regeringen har gjort i Bengtsfors är för lite och kommer för sent. Det var kraftfulla åtgärder. Och jag kommer att tillse att vi med all sannolikhet ökar sysselsättningen, dvs. att de människor som nu frigörs vid Lear Corporations flyttning och även andra kommer att få jobb. Vi stärker utbildningen på alla områden. Detta kan ju inte sägas vara dåligt. Sedan lärde jag mig som landshövding i Norrbotten att ingen region och ingen bygd kan klara sig om det inte finns en egen kraft och ett eget initiativ. Regeringen och riksdagen löser inte dessa problem. Regering och riksdag löser problem som handlar om infrastruktur, utbildning och lika villkor. Men entusiasmen och möjligheterna finns i Bengtsfors.

Herr talman! Runar Patriksson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta särskilda åtgärder för västra Värmland, speciellt för Töcksfors i Årjängs kommun. Runar Patriksson berör många olika områden, bl.a. vägprojekt på Europaväg 18, de arbetslösa utbildningsbehov, företagens behov av riskkapital och utlokalisering av statlig verksamhet. Bakgrunden till frågan är bl.a. den minskade sysselsättningen vid Låt mig först konstatera att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten minskar i Sverige. Men tillväxten sker tyvärr inte jämnt över hela landet. Regeringen ser allvarligt på utvecklingen med vikande befolkningstal och minskad sysselsättning i vissa regioner. Ett fortsatt kraftfullt arbete måste därför bedrivas för att stärka näringslivet i dessa områden. Jag har nyligen här i kammaren i samband med att jag den 2 mars i år besvarade en interpellation av Jan Evert Rådhström redovisat olika åtgärder som regeringen vidtagit och vidtar i Värmland. Härvid framhöll jag bl.a. dels att företag som minskar sin sysselsättning allt efter förmåga skall ta ansvar för sina anställda och de orter som de verkar i, dels att regeringens åtgärder till största delen kanaliseras genom regionala och lokala organ i samverkan med kommunerna. Flera av de områden som Runar Patriksson berör behandlas enligt vad jag erfarit för närvarande på olika sätt i länets arbete med regionala tillväxtavtal. Länsstyrelsen i Värmland har i dagarna till regeringen lämnat ett utkast till regionalt tillväxtavtal. Avtalet har utarbetats av berörda parter i regionen. Avtalet skall bl.a. precisera vilka tillväxt och sysselsättningsfrämjande åtgärder som olika parter är överens om att genomföra i hela eller delar av länet. Regeringen får härmed en bild av vilka insatser som prioriteras i regionen. Arbetet i länet fortsätter samtidigt med överläggningar om hur åtgärderna skall finansieras. Genom att såväl offentliga som privata aktörer samordnar tillgängliga resurser och kraftsamlar kring prioriterade insatser förväntas bättre utväxling på insatta resurser än om var och en agerar enskilt. Årjängs kommun har också tagit upp en del av dessa frågor i skrivelser till regeringen, och kontakt har tagits med kommunen. Härvid har återigen framhållits att regeringens åtgärder främst sker genom t.ex. länsstyrelsen och länsarbetsnämnden.
Herr talman! Tack, näringsministern, för svaret. Många gånger när vi har dessa interpellationsdebatter är tonen lite upphetsad. Det är det inte i mitt fall. Jag skall gå tillbaka till de sista meningarna i interpellationssvaret, att det är bättre att agera gemensamt och inte enskilt. Det är lite som att man inte skall interpellera till näringsministern om sådana här frågor enskilt i riksdagen. Så är inte heller fallet. Min närmaste granne är TVAB:s fackföreningsordförande. Jag är vice ordförande i Årjängs kommuns kommunfullmäktige och har suttit i kommunstyrelsen i 25 år och levt med TVAB:s utveckling från start till i dag. Man kommer inte som rikspolitiker någon gång ett steg närmare sin hembygd förrän dessa frågor väcks. "Du måste göra någonting på den stol du har i riksdagen", heter det. Jag vill till näringsministern säga så här: Kom ihåg att vi talar om en ort sju mil från Bengtsfors. Jag vill gratulera Bengtsfors och faktiskt till näringsministern framföra att jag är stolt över det näringsministern gjort för Bengtsfors. Jag förstår inte riktigt den förra interpellationsdebatten. Om vi fick hälften av de löften som Bengtsfors fick i interpellationsdebatten och som näringsministern har framfört under sina besök i Bengtsfors skulle vi vara tacksamma i Årjängs kommun. Svaret är kanske lite tunt. Det finns en del frågor där jag tycker att ministern kunde ha gett mig lite stöd på vägen. En fråga gäller fastställande av plan för E 18, som ju inte kostar en enda krona. Den ligger på näringsministerns bord för fastställelse från Vägverket. Ett fastställande skulle betyda att vi kunde gå vidare med denna för hela bygden så viktiga infrastrukturella fråga. Då kan vi börja arbeta med att ta fram medel för att bygga sträckan Hån-Töcksfors, som är ett åderbråck på vägen. Där borde vi få hjälp med att först och främst få det fastställt nu i maj. Finns det möjlighet att i dag ge mig ett positivt svar, att näringsministern skall se till att så sker? Det vore ett lyft för både bygden och möjligheterna i samhället. Jag kan berätta för näringsministern att kollegan Dag Jostein Fjærvoll och jag ett möte i Askim i Norge i torsdags kväll där vi tog upp denna fråga. Fjærvoll öppnar för en byggnad av E 18 från gränsen till Oslo i 300-miljonersklassen. Det vore skönt om vi kunde lösa problemet med vårt åderbråck på den svenska sidan. Detta är en viktig sak för bygdens överlevnad och för etablering. Sedan till kunskapslyftspengarna. I dag finns det ca 180 som tidigare fått lämnat TVAB med endast nioårig utbildning och som nu går på kunskapslyftet. Det kommer ytterligare 143 i en kommun på 10 000 människor. Det är de här frågorna, herr näringsminister, som är de viktiga. Jag vill naturligtvis också nämna Telenor-Telia-affären som skulle ha varit ett lyft för oss som ligger så nära gränsen. Om jag har hört rätt skall ministern i Norge och ministern i Sverige ha en träff längre fram. Glöm då inte bort detta gränsområde och möjligheterna till etablering i någon form i Årjängs kommun i Telenoraffären. Jag skall inte ta upp fler frågor i detta inlägg utan återkommer om jag får ett svar av näringsministern på mina frågor. Jag skall inte förlänga debatten så mycket mer, för vi återkommer till detta också i kommunpolitiken. Men några små löften om fastställelse skulle sitta bra.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att allting har sin konsekvens. Folkpartiet, det parti som interpellanten tillhör, har krävt en minskning i regionalpolitikens utgiftsområde 19 med 500 miljoner kronor. Å ena sidan talar man för utveckling, stöd och löften för att utveckla sin kommun och region. Å andra sidan ställer man krav på att ta bort pengar som möjliggör detta. Jag har all respekt för interpellanten, all respekt för engagemanget för regionen och hembygden, men det brister i logiken. Så skall jag försöka svara på frågorna. Det är tyvärr så att vägsträckan E 18 Hån-Töcksfors inte är prioriterad i en nationell väghållningsplan åren 1998 2007. Det är detta svar jag har att ge. Men jag har också ett annat svar. Det är att vi för en långtgående och ingående diskussion med den norska regeringen om många av de vägavsnitt som gränsar mellan Sverige och Norge, såväl järnväg och väg. När det sedan gäller Telia och Telenor har jag all förståelse för Runar Patrikssons argumentation, att man här skulle kunna göra någonting i västra Värmland. Vår hållning till Telenor-Telia-affären är att det måste ske på kommersiell grund, dvs. att det måste bedömas affärsmässigt vad som är bra för företaget. Det gäller företaget i sin helhet: förläggning, hur man skall arbeta osv. Någon annan väg finns inte att gå.
Herr talman! Jag misstänkte att även politisk ideologi skulle komma in i spelet. Men jag säger än en gång: Fastställelse av byggplanen för E 18 mellan Hån-Töcksfors kostar inte mer än ett beslut av ministern att vägsträckan skall läggas in i planen. Detta har alltså blivit uppskjutet ett par år på grund av länsstyrelsens antikvariska verksamhet. Ärendet ligger på ministerns bord i maj månad för fastställelse att den skall tas in i planen. Det är den biten som det är fråga om, och det kostar inga pengar. Det kostar endast ett ja från ministern och ett löfte om att man skall se till att så sker. Det är det som är skillnaden. Jag vet att det är problem med infrastrukturpengar i alla partier. Jag hör till dem som kämpar för att det bör anslås mer pengar till vägar i Sverige - utgiftsområde 19 - både från Folkpartiet och från Socialdemokraterna. Det tror jag att vi kan vara överens om och tillsammans kämpa för. Till sist: Jag har skrivit ett brev till ministern om att man inte skall stoppa akuten. Har man varit glesbygdspolitiker eller landshövding i Norrland vet man att det inte hjälper att vara folkpartist och inte så bidragsfixerad. Vi som har jobbat i många år i glesbygdslänen vet att när det händer det som har hänt i Bengtsfors och det som just nu händer i Töcksfors i Årjängs kommun måste det till krafttag. Då får vi som politiker ställa upp för kommunen, för länet eller för hela riket, om man nu har regeringsmakten. Jag läste i en tidning i dag att Rosengren tror på den finska modellen. Vi - ministerns egna politiker från socialdemokraterna och politiker från alla andra partier - var i Karlstad i måndags. Då fick vi veta hur Finland gör för att livskraften skall bli starkare runt universiteten. Det bidragssystem som presenterades för oss av företagen i Karlstad - som nu snart alla ägs av finnar - skrämde oss. Men man ser vilken konkurrens vi lever i för att få tillväxt i landsbygden.